Herr talman! Jag känner ingen aversion mot dem som önskar att vi skall ha mellanölet kvar, men jag tycker att man kunde få en korrekt motivering för det. Det går att motivera det med att man dels inte tror att en ändring av styrkan på ölet har någon effekt, dels tror att ett något starkare öl smakar bättre. De som vill behålla mellanölet därför att man vill ha ett godare öl och inte tror att det gör någon skada, kan alltså hävda det. Men anför aldrig alkoholpolitiska motiveringar, för de är i bästa fall fotade på okunnighet och i värsta fall på hyckleri. Det finns ingen sådan motivering. Även med filosofin att det är bra att övergå från starkare till svagare drycker är det aldrig bra att övergå från ett svagare till ett starkare öl. Det är naivt att tro att en stor mängd ungdomar och andra kommer att nöja sig med ett öl med 3,2 eller 3,6 26 alkoholstyrka, men går styrkan ner till 2,8 26 säger de: Nej, nu får det vara nog, vi går över till vin och sprit i stället. Det fungerar ju bara inte på det sättet. Det är en ren konstruktion, som inte är grundad på verkligheten utanför detta hus. Mot den bakgrunden tycker jag att det är meningslöst att fortsätta att driva denna linje. Rösta gärna, ni som så vill, för det starkare ölet, men gör det som sanningen är därför att ni vill ha ett godare öl och tror att det blir godare om det är starkare. Någon annan motivering finns inte.

Herr talman! Bland de mellanölssorter som i dag saluförs på den svenska marknaden finns öl med olika styrkegrad. Spännvidden är just 0,4 96. Det svagaste öl som i dag säljs under beteckningen mellanöl håller 3,2 96, och det starkaste håller 3,6 26. Det är möjligt att herr Lundgren är tillräckligt mycket av expert, men jag tror inte att det är särskilt många som är i stånd att tala om vilka sorter som har den ena eller den andra styrkan. Jag skulle kunna göra det, men jag vill inte göra reklam för vare sig den ena eller den andra sorten. Det finns alltså mellanöl som håller 3,2 26, 0,4 26 under den högsta tillåtna halten. Och ingen människa vet om det, därför att det inte går att märka på smaken — det är tvärtom ett mycket populärt öl. Vissa tror att den där fredagskvällens inriktning på öl eller någon annan dryck beror på nyansskillnader i smak och sådant, men jag har sagt att jag inte tror på några revolutioner genom att ändra alkoholhalten i öl, som vi beslöt förra året. Jag tror alltså inte att man kommer att dricka mer öl — och jag tror inte heller att man kommer att dricka mindre öl. Utan det blir så att ölet finns kvar, men berusningseffekten, som herr Lundgren talade om, den blir något mindre. Det är vad som kommer att gälla i den gruppen. Det skall vi ha i minnet. Och när det i en annan reservation och i andra anföranden talas om sysselsättningsskäl, så är det självklart riktigt som herr Wärnberg säger att det inte går åt mer folk för att tillverka svagare öl än starkare, men bakom önskan att av sysselsättningsskäl behålla mellanölet ligger självklart övertygelsen att detta öl är så mycket godare att det kommer att säljas och därmed drickas mer — och att det främjar sysselsättningen. Men detta går inte ihop med förslaget om att ange som målsättning för alkoholpolitiken att begränsa den totala konsumtionen.

Herr talman! Jag trodde, när vi förra året fattade ett beslut om mellanölet, att frågan skulle vara avförd från dagordningen. Ett av de starkaste motiven tyckte jag egentligen var att man borde föra undan den så att man kunde diskutera andra viktigare saker. Nu har vi frågan tillbaka, och i någon mån är vi väl skuld till det själva. Det har kommit en proposition som inte innehåller särskilt mycket, och det har väckts en motion om ett nytt öl. Där står vi nu, och vi har fått den här debatten fokuserad på mellanölet när den borde fokuseras på helt andra frågor. I det sammanhanget kan jag inte underlåta att ta upp det som herr Lundgren berörde, nämligen frågan om smaken på ölet. MHF samlade vid ett tillfälle ett antal personer — jag tror att det var åtta personer bl.a. från bryggerihåll och från journalisthåll — och lät dem smaka på och bedöma de olika ölsorterna, som serverades ur flaskor utan etikett. Undersökningen visade klart att inte ens de mest sakkunniga kunde skilja de olika sorterna åt. Frågan om smaken på ölet kan vi nog lämna därhän. Det är helt andra saker som spelar in i debatten. Det har vid flera tillfällen, bl.a. i dag, i riksdagen sagts att man borde satsa på en upplysningskampanj mot alkohol och narkotika i likhet med den kampanj man en gång satsade på när det gällde omläggningen från vänstertill högertrafik. Motiveringen var då att rädda liv. Det är ju, herr talman, vad det också är fråga om i dag. Thure Jadestig, Erik Wärnberg och många andra har tidigare drastiskt beskrivit de faror som föreligger. Liksom vid trafikolyckor blir många handikappade också genom alkoholmissbruk, och det kan vara en tung börda att bära.

Vi beklagar att utskottsmajoriteterna i socialoch skatteutskotten avstyrkte detta lovvärda förslag. Jag lyssnade med intresse till herr Andersson i Knäred när han var uppe i talarstolen. Han sade att här föreligger en ganska stor samstämmighet, och det har många sagt i den här debatten. Herr Andersson förordade ändå att man skulle avstyrka motionsförslaget, eftersom inte tillräckligt många projekt fanns framräknade. Han tyckte att vi skulle återkomma till denna fråga, och han ville framför allt avvakta de förslag som kan komma att framläggas genom den nämnd som man föreslagit skall inrättas inom socialstyrelsen. Argumentet att det inte finns tillräckligt med förslag tycker jag är krystat, och flera talare har sagt detsamma. Motionen är i sig ganska detaljerad och utsäger bestämt på vilka projekt man vill satsa. Vi har ju dessutom i det här samhället organ som kan sätta till alla klutar för att göra någonting, och vi behöver nu egentligen bara en signal till dem att göra det. Denna fråga har vi nu utrett i 12 år, och då vore det väl konstigt om vi inte nu kan bestämma OSS. Min fråga till herr Andersson i Knäred är: Betyder herr Anderssons inlägg indirekt ett bifall till den socialdemokratiska motionen? Kan vi ganska snart vänta ett förslag, eller skall vi vänta på ytterligare en stor utredning som t.ex. nämnden inom socialstyrelsen skall göra innan vi kan komma fram till ett förslag? På vissa punkter har utskottens majoritet och socialdemokraterna blivit överens. Det har vi alla hälsat med tillfredsställelse. Men vad är det som egentligen händer? Jo, man blir överens mest i frågor som rör restriktiviteten. På den förebyggande delen blir man oense. Det är en trend som gör sig gällande rätt ofta i de här sammanhangen. Polis och vaktbolag kommer in, medan de förebyggande åtgärderna får stå tillbaka därför att man inte har pengar. Jag vill, herr talman, varnå för den utvecklingen. Det är ganska farligt för själva alkoholpolitiken, om vi blir så ensidiga i vårt sätt att hantera den. Jag har vid många tillfällen från denna talarstol efterlyst en alkoholpolitik som har varit värd namnet, och adressen har då varit min egen regering. Den alkoholpolitiska utredningens förslag var tillsammantagna ett stycke på vägen, men propositionen blev berget som födde en råtta —- och en ganska liten sådan, för resten. Nu är inte socialministern inne i kammaren, men jag skulle vilja fråga honom: Tror socialministern verkligen att man med detta förslag kan komma till rätta med alkoholskadorna? Då har han sannerligen en tro som kan försätta berg. I min hand har jag ett alkoholpolitiskt program, som jag finner mycket lovvärt i.

De här i kammaren som är folkpartister känner igen programmet. Det är från 1972 och har sedan kompletterats med 18 punkter av folkpartiets landsmöte 1975. Nu har folkpartisterna fått en god bundsförvant i det socialdemokratiska partiet, men i dagens läge, herr talman, gäller ju andra bindningar. Vi har alltså inget att hämta från folkpartiet, inte ens från dess många nykterhetsvänner. De yrkar som andra avslag på vårt förslag om en ordentlig satsning mot alkoholmissbruket, och jag beklagar det. Vi fick i dagarna ett brev från DKSN med en uppmaning att stödja de krafter som vill minska den totala alkoholkonsumtionen. Jag upprepar att det kommer inte den borgerliga majoritetens förslag i dag att göra. I det avseendet instämmer jag i herr Carlshamres beskrivning — både den han har gjort här i dag och den han gör i sin motion 1530. Den stämmer också ganska väl med det som står i den socialdemokratiska motionen 1519: ”De förslag som nu förelagts riksdagen innebär att det mesta förblir vid det gamla. Minst av allt är det fråga om något målmedvetet försök att finna nya vägar för att komma till rätta med alkoholskadorna. Den vilja att värna om de svaga och utsatta i samhället som alkoholfrågan i grunden gäller har inte kunnat mobiliseras inom den borgerliga koalitionen. Enighet har vunnits till priset av stillastående. Därför bör riksdagsbehandlingen resultera i nya riktlinjer när det gäller mål för alkoholpolitiken och i fråga om sociala insatser. Det är nödvändigt att bryta nya vägar för kampen mot alkoholskadorna.” Jag vill gärna stryka under att det gäller att ta i ordentligt och sätta i gång fort. Vi har hållit på alltför länge med utredandet. Socialstyrelsen skall nu genom sin nämnd för alkoholfrågor följa frågans utveckling och fördela vissa anslag. Jag vill gärna säga i den här debatten att den första av dessa uppgifter är den mest betydelsefulla. Denna nämnd skall alltså ta initiativ till åtgärder med alkoholpolitisk anknytning. Den skall vidare — jag citerar socialministern i propositionen — verka ”för att alkoholpolitiska synpunkter noga beaktas i samhällsutvecklingen och att samordna olika alkoholpolitiska insatser med varandra och med in satser på angränsande områden”. Detta skall alltså ställas mot det mål som skatteutskottet enats om och som har citerats här vid flera tillfällen, nämligen ”att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen och till att komma till rätta med alkoholmissbruket”. Det betyder i klartext att socialstyrelsen har skyldighet att föreslå vägar för begränsning och förändring av konsumtionen från nuvarande höga nivå. Stiger konsumtionen, måste vi få förslag från socialstyrelsen, och det fort. Men jag utgår också ifrån att riksdagen i framtiden inte kan avhända sig rätten att såväl diskutera som föreslå åtgärder. Socialstyrelsen kan ju inte genom sin nämnd överta riksdagens ansvar. Det är i denna kammare och ingen annanstans som det yttersta ansvaret ändå ligger. Jag skall, herr talman, ta upp ytterligare en punkt i den socialdemokratiska motionen, som har varit mycket litet diskuterad här, nämligen frågan om akutvården vid polisingripande mot berusade personer. Vi har här i kammaren varit med om avskaffa fylleristraffen. Jag tror att det var ett riktigt beslut, och jag var tillskyndare av det. Meningen var att det skulle kombineras med vård på särskilda eller till sjukhusen anknutna kliniker. Det senare kom bort i hanteringen, och så blev det en halv reform — och därmed, skulle jag vilja säga, en dålig reform. Riksdagens justitieutskott var vid behandlingen av frågan inte nöjd utan påfordrade åtgärder. På en del håll i landet har man också gjort en del. Nu föreslår vi i den socialdemokratiska motionen ett anslag på 10 milj.kr. i avvaktan på socialutredningens förslag. Pengarna bör fördelas till de orter i landet som har de största problemen. Herr talman! Man kan inte vårda bort alkoholmissbruket. Men vi har skyldighet att bistå de människor som inte orkar med alkoholseden, som blir offer för den sedvänja som svenska folket och dess massmedia så ömt omhuldar. Men om vården är viktig, så är de förebyggande insatserna ännu viktigare. Det är socialdemokratins svar på ett halvhjärtat försök från de borgerligas sida att komma till rätta med, som socialministern säger, ”ett av våra största sociala problem” — ett problem som dessutom hotar att växa. Vi inbjuder från socialdemokratiskt håll folkrörelserna att ta på sig ett arbete och ett ansvar för en bättre tingens ordning.

Vi beklagar, som jag tidigare har sagt, att riksdagsmajoriteten troligen kommer att säga nej i dag. Till slut vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 5 i skatteutskottets betänkande — av Erik Wärnberg m.fl. — vilka i stort sett överensstämmer med den avvikande mening som vi socialdemokrater anfört i socialutskottet.

Jag kommer att ansluta mig till det yrkande som herr Lindkvist senare kommer att framställa.

Herr talman! Jag tycker att herr Svensson i Kungälv spetsade till det onödigt mycket och ansträngde sig till det yttersta för att få fram motsättningar. Vi är i själva verket, vilket har understrukits såväl av utskottsordföranden som av mig tidigare i debatten, eniga om framkomstvägarna i mycket stor utsträckning. Däremot råder oenighet beträffande de anslag som skall beviljas för det närmaste budgetåret. Sett på längre sikt är det alldeles uppenbart att vi måste satsa större resurser. Jag är ganska övertygad om att skillnaderna blir skäligen små när det gäller de konkreta resultaten i fråga om anslag för tre år räknat. Men vi har ansett att det behövs bättre överväganden av hur resurserna skall användas, vilka behov som föreligger och hur man skall sätta in kampanjer m.m. och att detta givetvis måste göras av socialstyrelsen och dess alkoholpolitiska nämnd inom en mycket snar framtid. Alldeles uppenbart är att det är riksdagen som beslutar, men vi måste utgå ifrån att socialstyrelsen är det organ som skall arbeta fram de direkta förslagen om hur man skall använda pengarna. I det avseendet kan jag hänvisa till vad herr Svenssons bänkkamrat, herr Carlshamre, hade för synpunkter på behovet av resurser och användandet av dem. Men jag har till skillnad från herr Carlshamre den uppfattningen att man bör kunna få fram de här förslagen inom en mycket begränsad tid och att vi alltså redan när det gäller anslaget för budgetåret efter det som vi nu behandlar bör kunna komma fram till betydligt större satsningar därför att det är erforderligt. Jag tror att motsättningarna är mycket små. När det gäller oktrojperioderna har vi i utskottet ansett — och vi är eniga därvidlag — att man inte gärna kan ha en speciallagstiftning avsedd för vissa kommuner. I utskottets skrivning understryker vi mycket starkt att vi förutsätter att länsstyrelserna är lyhörda för de förslag och påpekanden som kommunerna lämnar. I realiteten når man då samma resultat som om man hade haft oktrojprövning.
Herr talman! På ett sätt är jag ganska nöjd med det svar som herr Andersson i Knäred nu har lämnat. Det betyder med andra ord att han inte i dag men i morgon yrkar bifall till vår motion och till våra re servationer. Vi har att inhösta detta och får sedan se vad som händer. Men, herr Andersson, vi skall nu tillsätta en nämnd inom socialstyrelsen. Den skall arbeta, den skall komma med förslag, men jag är rädd att det kommer att dröja. Jag tycker att situationen är så pass akut att man inte bör dröja. Vi menar från socialdemokratins sida att det redan finns möjligheter; vi har socialstyrelsen, landstingen, kommunerna och de organisationer som finns och som vill hjälpa till. Om de finge reda på i dag att medel kommer att ställas till förfogande skulle det vara som att trycka på en knapp. Många skulle sätta in sina resurser för att planera, och det skulle vara vinsten med ett beslut i dag. Jag är rädd, herr talman, att det löfte som herr herr Andersson i Knäred lämnat här kommer att skjuta frågan inte ett år utan kanske två år framåt i tiden. Jag har vidare inte så mycket att tillägga när det gäller oktrojperioden. Själv har jag sett det så i socialutskottet att det kan vara bra att en kommun tvingas till en sådan här prövning vart fjärde år.

Herr talman! Till att börja med en kort kommentar till herr Svenssons i Kungälv anförande i de delar det berörde folkpartiets alkoholpolitiska program. Herr Svensson i Kungälv citerade några av punkterna i det programmet, som han tycker är bra. Sedan antydde han att det här programmet inte skulle vara tillgodosett i den proposition som regeringen har lagt och det betänkande som vi nu har att behandla. Jag vill göra två kommentarer till de synpunkterna. & För det första är folkpartiets alkoholpolitiska program i huvudsak tillgodosett i den proposition som vi behandlar — och i ännu större utsträckning i det betänkande som skatteutskottet har lagt på riksdagens bord. För det andra är det svårt att se att den socialdemokratiska motionen skulle innehålla några radikala grepp när det gäller att komma till rätta med vårt lands största sociala problem — utöver det som finns med i skatteutskottets betänkande och i det förslag som vi nu behandlar. I den socialdemokratiska motionen finns ett yrkande om kraftigt påslag när det gäller informationspengarna, och här har flera talare sagt att de gärna skulle se att det funnes utrymme för större satsning på informationen. Det har också sagts att det är märkligt att socialdemokraterna först nu visar den generositet gentemot nykterhetsarbetet och informationen i alkoholfrågor som de skulle ha kunnat visa under lång tid i regeringsställning. Det är min mening, herr talman, att i första hand beröra informationsfrågorna. Det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta har förberetts under ovanligt lång tid. Alkoholpolitiska utredningen arbetade i nära nog tio år. Efter sedvanlig remissbehandling annonserades och väntades en proposition för drygt ett år sedan. Den kom inte. I stället tillsattes en beredningsgrupp med uppgift att ”redovisa ett samlat underlag för regeringens ställningstagande i de alkoholpolitiska frågorna”. Denna segdragna förberedelse för dagens riksdagsbeslut kan inte förklaras enbart med att alkoholpolitiken innehåller en rad kontroversiella detaljfrågor. Den långa förberedelsetiden beror snarare på att alkoholfrågorna är politiskt känsliga och av många politiker uppfattas som svårhanterade. Man vet mycket väl att alkoholkonsumtionen bidrar till utslagning av människor och att den kraftigt ökar samhällets vårdkostnader. Men man vill inte ta konsekvenserna av denna kunskap därför att alkoholtraditionerna har så stort utrymme i svenska folkets umgänge. Å ena sidan stora och ökande alkoholskador och å andra sidan alkoholtraditioner som omhuldas av flertalet medborgare. Det är i spänningen mellan dessa två fakta som debatten om huvudmålet för alkoholpolitiken hela tiden förs. I motionen 1481 har jag tillsammans med mina medmotionärer från folkpartiet tagit upp frågan om informationens utformning och inriktning. Informationen bör självfallet utformas i överensstämmelse med det huvudmål för alkoholpolitiken som riksdagen beslutar om. Socialdepartementets beredningsgrupp anser att informationen bör inriktas på en minskning av alkoholmissbruket och bidra till en ökad debatt och opinionsbildning kring framtida åtgärder mot missbruket. Gruppen vill koncentrera upplysningen kring missbruket. Samma synsätt återfinner man i den socialdemokratiska partimotionen, ”nämligen att upplysningsarbetet skall sätta in alkoholoch narkotikaproblemen i en social verklighet och därigenom öka medvetenheten om arten av svårighetsgraden av problemen”. Här finns uppenbarligen en skiljelinje mellan å ena sidan dem som anser att informationen i huvudsak skall sättas in mot missbruket, och å andra sidan dem som menar att man inte kan komma till rätta med missbruket om man i informationsarbetet förbiser den totala alkoholkonsumtionens betydelse för skadornas omfattning. Det är bra att skatteutskottet ansluter sig till den sistnämnda uppfattningen. Utskottet understryker ”betydelsen av att informationen även inriktas på att förändra och begränsa det traditionella bruket av alkohol”. Detta stämmer bra överens med den huvudmålsättning för alkoholpolitiken som utskottet förordar, nämligen att ”alkoholfrågorna infogas i sitt sociala sammanhang och att ett klart mål uppställes för en flerårig insats syftande till att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen och till att komma till rätta med alkoholmissbruket”. Den målsättningen betyder att samhället överger sin passiva neutralitet beträffande alkoholtraditionen och klart säger ifrån att alkoholkonsumtionen är för hög och att den bör minska. Och då blir det inte bara fråga om att minska den konsumtion som har ett direkt samband med skadorna, dvs. missbrukarnas konsumtion. Det måste också bli fråga om att minska konsumtionen över huvud taget. Vad finns det då för skäl för en sådan hållning från samhällets sida? — Nr 117 För det första finns det ingen säker gräns mellan ”återhållsamma al Onsdagen den koholvanor” och alkoholvanor som innebär att människor hamnar i risk = 27 april 1977 zonen. För det andra finns det ett direkt samband mellan totalkonsumtion och skador. En expertgrupp inom Världshälsoorganisationen har slagit — Alkoholpolitiken fast att ett sådant samband finns. Det går alltså inte att pressa ner alkoholskadorna så länge den totala alkoholkonsumtionen tillåts att stiga. Och den har, som vi vet, stigit oavbrutet under senare år. Hur skall då informationen utformas för att den målsättningen skall kunna uppnås? Det är den fråga vi tagit upp i vår motion och som jag här ytterligare vill belysa. Vill man sänka den totala alkoholkonsumtionen är det nödvändigt att försöka påverka de miljöer där alkoholtraditionerna spelar den största rollen i människornas umgänge. Det sociala tryck som alkoholvanorna utövar måste brytas. Och detta kan inte ske så länge alkoholkonsumtionen nära nog är ett villkor för gemenskapen, som det nu är i många fall. Det är emellertid min övertygelse att de allra flesta människor — oavsett personlig hållning till alkoholbruket — skulle kunna bli överens på en bestämd punkt, nämligen att varje människa vid varje dryckestillfälle bör ha full frihet att välja en alkoholfri dryck som första och främsta alternativ och inte vid något tillfälle utsättas för påtryckning att välja en alkoholhaltig dryck. Jag tror det är möjligt att få förståelse för en sådan ordning. Men den kan såvitt jag förstår inte komma till stånd utan samarbete och samförstånd mellan alkoholkonsumenter och nykterister. Det betyder att de bör umgås vid samma bord. Det är enligt min mening nödvändigt, om vi skall kunna bryta alkoholtraditionernas sociala tryck. Samhället har all anledning att främja alkoholfria miljöer för ungdomen, i arbetslivet, i trafiken osv. Men när det gäller vårt privata umgänge tror jag det är olyckligt med en separation av folk i olika grupper allt efter deras inställning till alkoholen. Den unga människa som kommer från en helnykter miljö och vill förbli helnykter kan inte välja sitt umgänge i skolan, vid militärtjänstgöringen, på arbetsplatsen, under högskolestudierna, som nyinflyttad i höghuset eller i villaområdet med hänsyn till kamraternas eller grannarnas inställning till alkoholen. Det är enligt min mening inte heller önskvärt att man gör ett sådant urval, om man vill bryta upp alkoholtraditionernas sociala tryck. Alkoholinformationen bör motverka föreställningen att fest och högtid nästan undantagslöst skall sammankopplas med alkoholförtäring. Det vore både naturligt och sannolikt även lönsamt om t.ex. sociala centralnämnderna i våra kommuner inför större helger gick ut med annonskampanjer för minskad alkoholkonsumtion. Det finns exempel på sådana insatser. Systembolaget har i samarbete med Föreningen Fruktdrycker redan gjort insatser av denna art, bl.a. genom information om alkoholfri glögg inför luciafirande och julhelger. 89 I alltför många sammanhang är det vanligt att värdfolk eller festarrangör tar initiativ till alkoholförtäring, medan den enskilde gästen för att komma över en alkoholfri dryck måste ta ett eget initiativ som ofta orsakar avbrott i serveringspersonalens rutiner eller extra besvär för värdfolket helt enkelt därför att det alkoholfria alternativet inte finns med i planeringen. Så länge denna ordning består, kvarstår också påtryckningen att i första hand välja en alkoholhaltig dryck. Det är enligt min mening en viktig uppgift för alkoholinformationen att avskaffa denna påtryckning och därmed öka den enskilda människans valfrihet. De ständigt ökade vårdkostnaderna och våra svårigheter att nå balans mellan å ena sidan vårdresurser och å andra sidan vårdbehov är enligt min mening ett tillräckligt starkt motiv för att myndigheter, organisationer och företag inför alkoholfri representation. Vi vet att mellan 35 och 50 96 av alla som söker vård vid sjukhusens akutmottagningar har alkoholproblem eller akuta alkoholförgiftningar. En tredjedel av dödsolyckorna och hälften av drunkningsolyckorna har samband med alkohol. Vi vet att frånvaron i arbetslivet är tre gånger högre bland alkoholkonsumenter än bland övriga. Mer behöver knappast sägas som motivering för att samhällsorgan och företag borde erkänna sitt ansvar för samhällets största sociala problem och överge sin neutrala för att inte säga ibland positiva inställning till alkohol. Skatteutskottet ”förutsätter att stat och kommun bör kunna visa stor återhållsamhet i fråga om användning av alkoholdrycker i representationssammanhang”. Det tycker jag är en värdefull rekommendation som jag gärna vill understryka. Jag hoppas att den kommer att följas, framför allt därför att samhällets information för att minska alkoholkonsumtionen förlorar sin trovärdighet om samma samhällsorgan i sin egen representation stimulerar alkoholkonsumtion. Dessutom tror jag att den offentliga representationen i många fall är normbildande i det privata umgänget. En viktig uppgift för alkoholinformationen är enligt min mening att sätta in alkoholen i den aktuella miljöoch giftdebatten. Modern ungdom engagerar sig gärna i kampen mot föroreningar av luft och vatten. Ungdomarna är utomordentligt uppmärksamma på risker i den yttre miljön. När de ser att många av deras kamrater slås ut på grund av drogmissbruk kan man vänta sig att de också märker den våldsamma konflikten mellan å ena sidan alkoholhanteringen och å andra sidan exempelvis livsmedelslagens bestämmelser att livsmedel — dit hör självfallet även alkoholdryckerna — inte får ha sådan sammansättning att de kan antagas vara skadliga att förtära. Ungdomarna har ett väl utvecklat sinne för konsekvens. Jag är övertygad om att en förbättrad information om alkoholens roll som skadefaktor skall kunna förändra deras attityd till alkoholkonsumtionen och leda flertalet av dem fram till följande slutsats: Det är helt orimligt att en människa vid något enda tillfälle skall utsättas för påtryckningar att förtära alkohol. Mina synpunkter på alkoholinformationen kan sammanfattas på föl jande sätt. Vi måste bryta alkoholtraditionernas sociala tryck och se till att alkoholfria drycker alltid finns med som första och främsta alternativ. Det skulle öka förståelsen och underlätta umgänget mellan människor med olika alkoholvanor. Det skulle öka den enskilda människans valfrihet och bidra till minskad totalkonsumtion av alkohol samt leda till färre alkoholskadade människor och minskade vårdkostnader för samhället. För en liten stund sedan ställde utbildningsministern frågan: Har vi några möjligheter att nå den här målsättningen? Han gav ett mycket enkelt svar som jag vill instämma i: Om de som icke brukar alkohol fortsätter med den modellen och om de som använder alkohol försöker dra ned sin konsumtion, då kan vi nå målet — att minska alkoholkonsumtionen och därmed också skadorna.

Herr talman! Bara tre saker med anledning av vad herr Enlund sade i början av sitt anförande. För det första har den alkoholpolitiska utredningen arbetat. Det arbetet tog alltför lång tid. Så länge den utredningen pågick var det ju praktiskt taget omöjligt att handla. Det förmodar jag att herr Enlund och jag har varit överens om. För det andra vill jag i samband med detta hänvisa till att tidningen Accent den 10 september 1976, alltså strax före valet, innehöll en intervju med den dåvarande statsministern, herr Palme. Vad han säger där står i stort sett i överensstämmelse med den motion vi nu har väckt. Det betyder att den socialdemokratiska regeringen redan före valet i stort sett var på det klara med hur den ville handla. För det tredje måste jag, herr talman, på något sätt ha missförstått folkpartiets skrivningar både i partiprogrammet och i 18-punktsprogrammet. Jag hör att herr Enlund är nöjd. Han säger att folkpartiets förslag i huvudsak blivit tillgodosedda genom propositionen och jag förmodar även genom de förslag som kommit till vid utskottsbehandlingen och som vi är överens om. Men det som har föreslagits är ju ändå inte särskilt långtgående — jag hänvisar än en gång till vad herr Carlshamre har sagt på den punkten. Vi vet alla att de åtgärder som vi beslutar i dag inte kommer att minska alkoholkonsumtionen. Det måste till andra åtgärder. Vi för in vissa restriktioner, men vi gör inte det positiva. Herr Enlund måste vara nöjd med litet, om han är nöjd med det som nu kommer att beslutas. Det bästa som kan sägas om det majoritetsbeslut som kommer att fattas i dag är att det är en plattform för framtida åtgärder. Men jag vill då upprepa vad jag sagt tidigare i dag: Det tar tyvärr alltför lång tid innan dessa åtgärder kan vidtas, och vi vet ännu inte om de över huvud taget kommer att vidtas; vi har ännu inte fått det slutliga beskedet på den punkten.
Herr talman! Herr Svensson i Kungälv är uppenbarligen mycket pessimistisk när det gäller våra möjligheter att komma till rätta med alkoholproblemen. Men om han nu är kritisk mot de förslag som föreligger — jag tänker då på skatteutskottets betänkande som innehåller förbättringar jämfört med propositionen — bör han rimligtvis också tala om vilka förbättringar han önskar genomföra. När det gäller anslagsökningen har vi kanske i princip samma uppfattning. Herr Svensson i Kungälv tycks mena att det är en stor skillnad mellan de förslag som riksdagen i dag har att ta ställning till och folkpartiets alkoholpolitiska program. Jag vill då nämna bara några punkter. Vi säger i vårt alkoholpolitiska program att vi vill ha en sänkning av totalkonsumtionen. Såvitt jag förstår finns det ett klart förord för den linjen i skatteutskottets betänkande, som riksdagen i dag kommer att anta. Vi förordar i vårt program ett bibehållande av 20-årsgränsen. Detta förordas även i propositionen, och det kommer i dag att beslutas av riksdagen. Vi kräver i vårt program förbud mot alkoholreklam. Något förslag härom fanns inte i propositionen, men det finns i skatteutskottets betänkande, och riksdagen kommer med säkerhet att besluta i enlighet med skatteutskottets förslag. Vidare kräver vi i vårt program spritfri representation. På den punkten finns det i skatteutskottets skrivning en klar rekommendation om återhållsamhet med alkoholhaltiga varor vid offentlig representation. Jag nöjer mig med dessa fyra punkter. Sedan är det självklart, herr Svensson i Kungälv, att inte heller jag kan vara helt nöjd och att jag hyser farhågor för att vi med dessa åtgärder ändå inte kommer att nå så långt som vi skulle önska.

Herr talman! Det är klart att också jag är nöjd med de förbättringar som kan ske genom socialutskottets och sedermera skatteutskottets skrivningar. Jag tror att dessa kan hjälpa till att något hejda den olyckliga alkoholutvecklingen. Däremot tror jag knappast att de leder till en sänkning av konsumtionen. Jag uppskattar att skatteutskottet förra året och i år har satt upp ett som jag tycker realistiskt mål. Jag är, herr talman, inte pessimistisk, trots att jag kanske borde vara det efter att ha sysslat med alkoholpolitik i så många år och sett utvecklingen gå åt fel håll. Jag tror det finns möjligheter att bromsa denna olyckliga utveckling, men då måste det sättas in väldigt starka motåtgärder. Det är stor skillnad mellan majoritetens och reservanternas förslag. Det är väl ändå inte fråga om småsummor när man vill plocka fram nästan 50 milj.kr. mer än regeringen om året för att bekämpa narkotikamissbruket och alkoholkonsumtionen. Med dessa pengar skulle vi kunna göra mycket. De behövs och de behövs omedelbart.
Herr talman! Det finns en skillnad i formuleringen mellan vad som står i folkpartiets alkoholpolitiska program och det som står i skatteutskottets betänkande, och den skillnaden tar herr Svensson i Kungälv fram. I betänkandet sägs att vi bör syfta till att begränsa den totala alkoholkonsumtionen. I folkpartiets program står det att vi bör minska den totala alkoholkonsumtionen. Där säger vi också, att om vi inte lyckas med en sådan målsättning, så bör vi inom rimlig tid vidta åtgärder för att göra det. Beträffande jämförelse i övrigt mellan det förslag som i dag ligger på riksdagens bord och folkpartiets alkoholpolitiska program nämnde jag fyra punkter. Såvitt jag förstår saknas samtliga dessa punkter i den socialdemokratiska motionen. Jag har kanske läst dåligt och tar i så fall gärna rättelse. Där sägs ingenting om en sänkning av totalkonsumtionen, och hur är det med bestämmelsen om att man skall ha fyllt 20 år för att få handla på systembolaget? Jag påminner mig nu att man har med ett förslag om förbud mot alkoholreklam. Det är värdefullt och något som vi tackar för. Hur är det sedan med återhållsamhet att bjuda på alkohol i samband med representation? Det kanske också finns med i den socialdemokratiska motionen. Jag kanske kan få ett besked om alla fyra punkter finns med.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1976/77:40 behandlas två motioner som jag tillsammans med några partivänner har väckt. Den första, nr 1034, väckte jag tillsammans med Bengt Silfverstrand under den allmänna motionstiden, och den gäller etablering av systembutiker. Vi pekar i motionen på att många kommuner i dag är starkt kritiska mot den restriktivitet som systembolaget tillämpar vid etablering av butiker och att den nuvarande ordningen innebär att många människor är hänvisade till andra kommuner för inköp av alkoholhaltiga drycker. Ofta kan det röra sig om långa avstånd att åka. Vi föreslår att nu gällande restriktioner för nyetablering uppmjukas så att varje kommun som i dag saknar utminuteringsställe men som ansöker om sådant skall kunna få en butik. En beredningsgrupp har arbetat med bl.a. etableringsfrågorna och lämnat förslag härom. I proposition 108 ansluter sig departementschefen till beredningsgruppens förslag om en försiktig etablering av nya butiker. Beredningsgruppen säger sig vara medveten om att en del butiker blir mindre lönsamma men anser att rent företagsekonomiska skäl måste vika för berättigade serviceintressen. Utskottet tillstyrker i princip förslaget och säger i sitt betänkande att en väsentlig fråga är givetvis vilken ökningstakt som kommer att tilllämpas. Utskottet konstaterar att propositionen inte lämnar något entydigt svar, och det instämmer jag i. Utskottet biträder dock de riktlinjer som propositionen anger och som innebär en komplettering av butiksnätet där det är glesast samt försök med butiker som har begränsat öppethållande. En sådan etableringspolitik, säger utskottet, betyder att kommuner som har centralort med ett befolkningsunderlag som åtminstone motiverar en butik med begränsat öppethållande kan få en sådan systembutik inom rimlig tid. På några punkter används ganska svävande formuleringar. Vad menar utskottet t.ex. med ”rimlig tid”? Herr talman! Jag tycker att motionen har fått en positiv behandling, och jag tackar för det. Jag har inte heller något annat yrkande än utskottets i denna del. Den andra motionen väcktes med anledning av proposition nr 108. Tillsammans med några partivänner har jag föreslagit att ett öl innehållande 3,2 96 alkohol skulle få säljas i detaljhandeln. Denna motion har föranlett en reservation i utskottet av herrar Kristenson och Westberg i Hofors, och jag vill härmed yrka bifall till den reservationen. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk med att motivera motionen. Valter Kristenson gjorde det i sitt inlägg, och jag vill bara understryka vad han sade om risken för att ungdomen ändrar sina alkoholvanor till det sämre. Herr Wärnberg förklarade i sitt anförande att man inte kan säga nej till ungdomens alkoholkonsumtion, och herr Wärnberg som är en klok karl vet att man inte löser dessa problem genom förbud. Tyvärr är det väl så att ungdomar vill ha någonting att dricka när de kommer samman och har sina fester. Det har i de allra flesta fall varit mellanöl, det är vi medvetna om. Att en del ungdomar råkat illa ut på grund av mellanölet står helt klart, men för den alldeles övervägande delen har det gått bra. De har skött sin konsumtion utan anmärkning och utan skador. Jag tror precis som herr Kristenson att om det inte finns tillgång till ett gott öl så är det risk för att starkare drycker kommer att få ersätta detta. Då ligger det nära till hands att lättvinet tar ölets plats, detta så mycket mer som prisökningen på lättvin efter den I maj kommer att framstå som mycket blygsam. Jag vill därför förorda den ökade beskattning på lättvin som föreslås i reservation nr 1 och yrkar härmed bifall till denna. Sedan tror jag, herr talman, att många riksdagsledamöter fört sig själva och andra bakom ljuset när de givit mellanölsfrågan de proportioner som den har fått. Det värsta som hände var väl när man på sina partimöten under 1976 bestämde sig för att slopa mellanölet och därmed gjorde det till en valfråga. Detta innebar att sakfrågan aldrig fick den behandling den borde ha haft. Man gick ut med en våldsam propaganda mot mellanölet som den vanliga medborgaren inte kunde genomskåda. Det innebar att hela den alkoholpolitiska debatten kom att röra sig om mellanölet. En del personer bibringades den uppfattningen att om bara mellanölet kommer bort så löser vi alla alkoholproblem för ungdomen. En del andra ruskade på huvudet och tyckte att vi riksdagsledamöter var en knepig samling, som av klåfingrighet eller oförstånd —- eller låt mig säga brist på kontakt med de verkliga förhållandena — beslutade att ta bort mellanölet. I dagens debatt har man talat om olika påtryckargrupper för den ena eller andra uppfattningen. Jag skall inte göra det. Jag vill emellertid bestämt påstå att när mellanölsfrågan diskuteras exempelvis ute på arbetsplatserna har man inte stort förtroende för den här beslutande församlingen. Men jag hoppas att vi, sedan vi fattat vårt beslut i dag, skall kunna angripa alkoholproblemen utifrån de riktlinjer som skisseras i propositionen och som utskottet har anslutit sig till. Och jag är övertygad om, herr talman, att det kommer att bära frukt i bra mycket större utsträckning än den hittills förda debatten.
Herr talman! Herr Pettersson i Helsingborg hörde nog litet grand fel när han lyssnade på mitt anförande i förmiddags. Han hävdade att jag kunde inte säga nej till ungdomens alkoholdrickande. Jag sade emellertid så här: Det går inte att bara säga nej till ungdomens alkoholdrickande utan att ha något alternativ. Det är detta som är det väsentliga. Det går inte att bara säga nej, utan vi måste ha något bättre att bjuda ungdomarna än en flykt bort från verkligheten. Vi måste alltså bjuda dem någonting som ger livet värde i stället för en verklighetsflykt. Ett bedövningsmedel är inte det rätta då det gäller att göra livet så rikt som möjligt. Sedan är det den gamla vanliga historien, när det sägs att riksdagens anseende har fördärvats av att man gick ut och pratade om att mellanölet skulle bort. Ja, då var det i alla fall fråga om att ta ett tag — att ta bort någonting ur handeln som var en stor sak som hade misslyckats. Men den som har fördärvat riksdagens anseende är ju herr Pettersson, som inte kunnat hålla sina klåfingriga labbar i styr utan gett sig in på ett förslag med fyra tiondelar till för att införa ett nytt öl. Det är det som håller på att fördärva riksdagens anseende. Nu har vi fattat ett beslut. Varför skulle man då aktualisera ett nytt öl igen? I stället för att inrikta sig på de stora sakerna har herr Pettersson givit massmedia ett utsökt tillfälle att bara behandla mellanölet eller ett nytt öl och strunta i de andra frågorna. Det är liksom inte vi som bär ansvaret för det, utan herr Petterssons ansvar är vida större. Beträffande etableringen medger jag, herr Pettersson, att det är låt mig säga litet suddigt skrivet i propositionen och i utskottsbetänkandet om butiksetableringen. Det står att om vi biträder propositionen — vilket vi gör — när det gäller riktlinjerna i fråga om glesbygder osv., så bör det bli en utökning av den etablering som sker i dag. Etableringen bör alltså ske i snabbare takt. Om man med rimlig tid menar fem år eller någon annan tid kan jag inte svara på för utskottet som helhet, men personligen skulle jag vilja ange gränsen fem år som en rimlig tid. Det är emellertid min personliga mening — jag har icke ett utskottsbetänkande som säger det.
Herr talman! Jag beklagar att jag hörde fel när jag lyssnade till det tidigare inlägget. Men kvar står ändå det faktum, herr Wärnberg, att ungdomarna har vissa vanor när de kommer samman. Det är klart att vi i riksdagen kan fortsätta att tala vackert om att vi skall erbjuda något alternativ. Vi kan föreslå choklad — eller mjölk eller vad vi vill — det är ju väldigt gott att dricka. Det är emellertid inte det ungdomarna vill ha. De vill ha någonting som stimulerar, de vill prova på det här. Vi har väckt motionen om ett 3,2-procentigt öl därför att ungdomarna skall ha en chans att använda detta. Jag är nämligen, precis som mina medmotionärer, rädd för att vinet annars kommer att få en framskjuten plats i ungdomarnas dryckesvanor, och det skulle betyda att vi får ett mycket större problem än det vi nu har. Och om vi ser ut över våra gränser kan vi ju konstatera att det finns öl av samma vörtstyrka som det vi har nu — mellanölet — men också starkare. Jag kan inte, mot bakgrund av de uppgifter jag har försökt inhämta, få belägg för att man har sämre vanor eller större alkoholskador i dessa länder än på de ställen där det här starka ölet inte finns.
Herr talman! Jag har också väldigt svårt för att göra någon jämförelse när det gäller vilket land i världen som har det bäst och vilket som har det sämst på detta område och var någonstans på den skalan Sverige ligger. Men jag tror att man ofta gör sig skyldig till ett fel när man säger att den svenska alkoholpolitiken skulle ha varit bristfällig hitintills och kanske även kommer att vara bristfällig, och att den skulle ha försämrat vårt läge i förhållande till de länder som har de liberala alkoholreglerna. Jag tror ingalunda att situationen är sämre i vårt land än i andra länder. Jag tror snarare att i förhållande till vinländerna är vår alkoholsituation betydligt bättre; sjukdomstillstånden är sämre och dödsfallsriskerna är betydligt större i dessa länder än i vårt land. Sedan till frågan om ungdomens vanor. Ungdomen hade inte dessa vanor före 1965. Det var inte ungdomen som skrek om ett nytt mellanöl, utan det var helt andra kretsar som ville ha ett mellanöl. Man ville ha en måltidsdryck, sade man. Sedan har man försökt hindra ungdomens vanor med halvdana åtgärder som ett frivilligt 18-årsförbud, ett obligatoriskt 18-årsförbud som inte har följts eller har följts mycket bristfälligt osv. Det är de äldre som har gett ungdomen dessa vanor. Om det inte finns något mellanöl att köpa tror jag, som herr Pettersson, att några kommer att fortsätta med starkare drycker. Men, som jag sade förut, om man fortsätter att ha livsmedelshandeln öppen för en stark alkoholdryck som mellanöl kommer den gruppen att bli större och större som går över först till vin, sedan till sprit och sedan kanske till ännu värre saker. Det är för att stoppa detta som vi måste ha bort mellanölet ur handeln. Varför kan vi i rimlighetens namn inte försöka? Vi kan väl försöka, liksom vi gjorde av andra skäl under krigsåren, att gå ned till 2,8. Det gav ett utomordentligt gott resultat. Varför kan vi inte göra ett försök nu? Varför skall vi bråka om dessa fyra tiondelar?
Herr talman! Jag har botaniserat i utredningar och yttranden om alkoholpolitiken. Jag har inte någonstans fått något belägg för att det är som herr Wärnberg säger när det gäller mellanölet. Man kan i en utredning få fram att årtalet 1965 har betytt väldigt mycket för ungdomens dryckesvanor. Detta tas sedan bort i nästa mening genom en annan tolkning av förhållandet. Men vi gissar ju hela tiden, vi vet inte vad vi hade fått i stället om vi inte fått mellanölet 1965. Man tar till intäkt för att mellanölet har ställt till en massa bekymmer därför att några människor som har misslyckats med mellanölet drar omkring på gator och torg med sina ölkassar. Jag har försökt analysera det också, och jag har kommit fram till en bedömning — visserligen mycket subjektiv — att man använder mellanölet för att späda på en tidigare alkoholkonsumtion. Man har alltså druckit starksprit och tar med en kasse mellanöl när man går ut — det kan man mera obehindrat dricka på allmän plats. Jag tror att det ligger mycket i detta. Det är de som är beroende av alkohol som gör så. Därför vill man ta bort ett gott öl för alla de människor som sköter detta alldeles ypperligt och som tycker att det är gott med ett glas öl. Det är att vara klåfingrig.

Herr talman! Dagens alkoholpolitiska debatt liksom utskottets betänkande och den alkoholpolitiska propositionen präglas i stor utsträckning av en tro på restriktioner som ett verksamt medel för att minska alkoholmissbruket. Det är en tro på förbud och restriktioner som ett sätt att minska problemet för de utsatta grupperna och att styra in alkoholkonsumtionen i en ny och bättre riktning. Det alkoholpolitiska beslut som i dag kommer att fattas med stor majoritet kommer att ligga väl i linje med den alkoholpolitik som tidigare har förts i detta land. Beslutet kommer inte att innebära några större nyheter. Det är möjligt att restriktioner och förbud kan leda till resultat. Men man kan ifrågasätta om det inte är en förändrad attityd, en i grunden ändrad inställning, till alkoholen som erfordras.

Målsättningen skulle alltså bestå i att ändra det nuvarande dryckesmönstret. Jag frågar mig om det inte vore möjligt att i Sverige, liksom i en del andra länder, införa ett dryckesmönster som gjorde att vi inte behöver vare sig företeelsen eller ordet ”supa”. Jag skall dock inte nu yrka bifall till min motion 1536. Skulle den alkoholpolitik som vi i dag beslutar om inte visa sig leda till önskat resultat finns det all anledning att här återuppta en diskussion om alkoholpolitikens långsiktiga inriktning. En fråga som dock riksdagen i dag bör fatta beslut om är en anpassning av åldern för inköp på systembolag till myndighetsåldern. I denna riksdag har beslut fattats om att myndighetsåldern skall vara 18 år. Vid 18 års ålder har alltså en människa full rättshandlingskapacitet. Vederbörande har rösträtt, kan gifta sig, har oinskränkt möjlighet att göra testamente, kan driva näring utan tillstånd av förmyndare, kan förfoga över sin ekonomi på det vis hon eller han själv önskar. En person som är myndig är alltså över huvud taget en fullt självständig person och skall så vara. Till yttermera visso anses den som är myndig vara kapabel att företräda svenska folket som kommunfullmäktigeledamot, landstingsledamot och ledamot av riksdagen. En enda sak kan den myndige dock inte göra förrän hon eller han fyllt 20 år. Vederbörande får inte köpa en flaska vin på systembolaget. Detta förhållande är enligt min uppfattning helt orimligt. Har riksdagen beslutat om en myndighetsålder får man också följa sitt eget beslut konsekvent på olika punkter. Det kan inte försvaras att på det vis som nu föreslås av utskottet göra ett avsteg från myndighetsåldern. Vi har i vår lagstiftning olika åldersgränser. Det kan finnas fördelar med ett sådant system. En successiv upptrappning av skyldigheter och rättigheter som svarar mot den tilltagande mognaden hos unga människor är motiverad. Ett exempel på en ur en sådan synvinkel rimlig åldersgränsindelning är rätten att köra moped vid 15 års ålder, lätt motorcykel vid 16 och bil vid 18 års ålder. I ett system med differentierade åldersgränser bör dock en princip gälla oinskränkt. Den som uppnått myndighetsålder är och skall anses som vuxen. Om man inte anser att personer som uppnått myndighetsåldern genomsnittligt sett är mogna, lika mogna som den övriga vuxna befolkningen, bör man naturligtvis kräva en höjning av myndighetsåldern. Nu har vi emellertid en myndighetsålder och den är 18 år. Att i det läget urskilja inköp på systembolaget som något så utomordentligt ansvarskrävande att det går utanpå samtliga de befogenheter som är knutna till myndighetsåldern är naturligtvis inte möjligt att på något rimligt sätt försvara. Det är dessutom alldeles klart att en sådan särskiljning just av rätten att göra inköp på systembolaget dramatiserar den rätten i alldeles särskilt hög grad. Herr talman! Jag nämnde tidigare, och det är ju väl känt, att den — Nr 117 som är myndig kan bli ledamot av denna kammare. Det kan starkt ifrå Onsdagen den gasättas om respekten för Sveriges riksdag och respekten för visheten 27 april 1977 i de av oss fattade besluten ökar om vi genom ett beslut i dag markerar att vi anser att det kräver större omdöme, mer ansvar och en högre Alkoholpolitiken levnadsålder att få göra ett inköp på systembolaget än att bli ledamot av denna kammare. Jag ber att med det sagda få yrka bifall till motionen 1976/77:238.

Herr talman! Herr Lindkvist har här givit en skrämmande bild av förhållandena på restaurangerna i Stockholm. Men dessa förhållanden har ju uppstått medan oktrojsystemet har tillämpats. De kan då rimligtvis inte användas som argument för att vi måste behålla oktrojsystemet. Dessutom skall ju en oktrojprövning ske i år för den närmaste fyraårsperioden, och det är ju inte meningen att resultatet av den prövningen skall ogiltigförklaras. De nya bestämmelserna träder i kraft fr.o.m. årsskiftet, och detta år sker prövningen alltså enligt den gamla metoden.

När det gäller tillstånds beviljande vill jag peka på att det nu är länsstyrelsen som beviljar tillstånden och att det kommer att förbli så också i fortsättningen. Det kommunala vetot avskaffas dock. Men vi utgår då från — och det har vi understrukit starkt i utskottets skrivning — att i de fall där kommunen kan visa att det verkligen finns anledning till anmärkning skall länsstyrelsen givetvis också beakta detta. Jag kan inte tänka mig att slopandet av oktrojsystemet skulle förvärra förhållandena. Jag är snarare övertygad om att det med den nya ordningen, om kommunerna inriktar sig på sin väsentliga uppgift, kommer att fungera bättre än tidigare. Sämre än det nu är i Stockholm under oktrojperiodssystemet kan tydligen förhållandena inte bli. Jag vill i det sammanhanget understryka att jag har stor aktning för de ingripanden som gjorts av de sociala myndigheterna i Stockholm under den senaste tiden. De skulle bara ha kommit långt förr.
Herr talman! Jag har i mitt inlägg förklarat hur angeläget det är från Stockholms synpunkt att kommunen får behålla oktrojsystemet. Nu säger herr Andersson i Knäred att det som jag har påtalat ju har inträffat under den tid som oktrojsystemet tillämpats, och det är helt riktigt. Det har inträffat mycket snabba förändringar inom restaurangnäringen i Stockholm, och därför har kommunen också mobiliserat ökade resurser för att lösa de sociala problem som följer i spåren av en klart försämrad restaurangbransch. Mot herr Anderssons i Knäred erfarenheter av oktrojsystemet står i dag hela den samlade expertisen i Stockholm, över alla politiska partier, hela den gruppering som sysslar med den sociala verksamheten och hela den seriösa delen av restaurangbranschen för att ta några exempel. Jag tycker att man skall vara litet försiktig när man tar bort ett system i kommunen, som kommunens innevånare och politiska ledning själva anser nödvändigt för att kunna lösa viktiga uppgifter. Sedan sade herr Andersson att nu är det ju också länsstyrelserna som ger tillstånd. Ja, i dagsläget ger de tillstånd på kommunens villkor. I fortsättningen kommer de att ge tillstånd på länsstyrelsens villkor. Det kan uppstå osämja mellan länsstyrelsen och kommunen. I de fallen kan kommunen gå vidare till socialstyrelsen och överklaga ett länsstyrelsebeslut. Vem tjänar på denna långhalning av ärendena om inte de oseriösa branschägare som nu kommit in i bilden i Stockholm på ett alldeles speciellt sätt? Nej, vad som sker med ett beslut — om riksdagen följer regeringen och utskottet — det är att den nu återkommande omprövningen av samtliga utskänkningstillstånd försvinner. Herr Andersson har missuppfattat och tror att det bara görs en omprövning vart fjärde år. Det är då det görs en total prövning. Men man följer ju verksamheten månad för månad, höll jag på att säga, för att kunna gripa in med olika åtgärder, som man har gjort i Stockholm. Möjligheterna för kommunerna till en samlad prövning av antalet restauranger och lokaliseringen av dessa försvinner. Länsstyrelserna och socialstyrelsen blir de instanser som har rätt att inskränka givna tillstånd. De statliga myndigheterna är inte bundna, som nu är fallet vid oktrojprövningen, av vad kommunerna anser i de konkreta fallen, och utskottets förslag innebär att kommunalpolitikerna förlorar rätten att bestämma över givna utskänkningstillstånd. Det är den direkta praktiska effekten av om riksdagen följer skatteutskottets förslag.
Herr talman! Det är ju på det sättet att det nu är viktigare än någonsin för kommunerna att kontinuerligt följa utvecklingen på det här området, göra ingripanden och aktualisera frågor om det verkligen inträffar någonting. Vi menar väl att under oktrojsystemets tid har det blivit för slentrianmässigt. Man har inriktat sig på prövningen vart fjärde år, och dessemellan har det skett alltför få ingripanden — det visar väl inte minst situationen här i Stockholm. Jag tror att det nya systemet kommer att bli till det bättre. Men det är alldeles givet att det här finns en tro på ömse håll. Den ena sidan tror att det blir bättre. Den andra sidan tror att det blir sämre. Vi får väl se så småningom. Under de närmaste fyra åren gäller ju i alla fall den oktrojprövning som sker i höst. Men under den tiden är det utomordentligt viktigt att de ingripanden som kan aktualiseras verkligen görs av kommunala myndigheter, och jag är övertygad om att länsstyrelserna kommer att vara lyhörda för kommunernas uppfattningar och åsikter.
Herr talman! Det är ju riktigt som herr Andersson i Knäred säger att tro står mot tro. Men här finns också ett annat inslag i debatten som borde tillmätas viss betydelse — den kommunala erfarenheten i Stockholm. All den erfarenhet som vunnits framför allt under senare år av försämringen inom restaurangbranschen tas det ingen hänsyn till när riksdagen skall behandla de här frågorna. Det är viktigare än någonsin, säger herr Andersson, att kommunerna ägnar dessa frågor uppmärksamhet. Det är riktigt. Men när nu riksdagen uppenbarligen står i beredskap att ta ifrån exempelvis Stockholms kommun oktrojsystemet så försämras ju Stockholms möjligheter att följa upp den kontrollverksamhet som bedrivs i dag allt intensivare i denna kommun. De möjligheterna försämras ju. Herr Andersson får ursäkta, men jag hävdar med bestämdhet att all denna politiska erfarenhet i Stockholm väger mycket tyngre än de teoretiska resonemang och förhoppningar på länsstyrelserna som utvecklas såväl i regeringens proposition som i skat teutskottets betänkande. Och det är från den utgångspunkten jag menar att oktrojsystemet i sig självt också är preventivt. Det systemet skall bort, allt skall placeras i länsstyrelsen, och om man inte kommer överens skall man gå till socialstyrelsen för att klara upp problemen i Stockholm. Detta strider, herr talman, emot det resonemang om decentralisering och om att överföra till kommunerna de uppgifter som dessa är bäst lämpade för att lösa som bl.a. herr Andersson i Knäred strider för i så många sammanhang i den politiska debatten.

Herr talman! 1965 var mitt första år som riksdagsledamot, och då hade jag i det gamla riksdagshuset mitt första möte med dåvarande finansministern Sträng. När finansministern då lade fram propositionen om att införa mellanöl dristade jag mig som ny i riksdagen både att yrka avslag på propositionen och att föra debatten. Då ansågs jag antagligen som en särling, men nu har vi den debatten, herr Sträng. Mycket har sagts i denna debatt som man kan ansluta sig till, och jag vill särskilt understryka vad herr Carlshamre anförde. Jag hoppas att många kommer att läsa och begrunda hans inlägg. Han tog upp det som också jag hade tänkt beröra, nämligen frågan om skolan. Skolan är det område som är det viktigaste när det gäller att vidta åtgärder. Det är i skolan som ungdomar mycket tidigt börjar att använda alkoholhaltiga drycker, och för många leder detta fram till missbruk. Förhållandet i skolan och utanför skolan är i dag sådant att vi inte kan låta det fortsätta längre. Jag har samtalat med flera ungdomar, och de har sagt att de aldrig hade tänkt att börja dricka mellanöl, men de kände sig tvingade till det inte minst när de började på högstadiet. Det finns tre grupper av människor i vårt land, och i någon av dem hör vi hemma allesammans. För det första är det de många av oss som använder alkoholhaltiga drycker. Man kan i dag ställa en viktig fråga: Varför använder man alkoholhaltiga drycker? Ingen kan väl lämna ett tillfredsställande svar. Är det en sed som följer släkte efter släkte? Är det så att nutidsmänniskan är så olycklig att hon behöver dessa medel till flykt från verkligheten? ”Min enda möjlighet till tröst när livets svårigheter kommer, det är flaskan”, sade någon till mig. Är det så vi känner det? Det är beklagligt om vi har misslyckats så i vårt samhällsbyggande, att flaskan är människors enda tröst när de kommer i nöd och svårigheter. Känner vi inte mer medmänsklighet, har vi inte mer tid än så för dessa olyckliga människor? Man menar att när vi inte har något tillfredsställande svar på de här frågorna, så är det svårt att göra någonting. Men jag skulle vilja säga till alla dem som har den uppfattningen och som påstår att man måste söka efter orsakerna till varför folk dricker, att om man anser att vi måste bortse från missbruket och i stället leta efter bakgrunden, så blir det samma sak som om en brandkår inte vill släcka en brand förrän man känner till brandorsakerna. Mottaglighetsfaktorerna är viktiga, men missbruket uppkommer inte av dem utan av att man börjar använda ett beroendeframkallande medel. För det andra finns det de som avstår från att använda alkoholdrycker, nämligen nykterister. Hur många är de? Jag har de senaste dagarna sett att man har räknat ut att de inte är så många. Då har man räknat med dem som tillhör nykterhetsorganisationerna, men man glömmer bort alla dem som finns inom kyrka och frikyrka och alla de föräldrar — inte minst mödrar — som bär bekymmer för sina ungdomar som använder alkoholhaltiga drycker. Det är många fler än vi tror som säger nej till dessa giftiga drycker.

Du skall inte svara högt, utan du får svara inombords.” Det gjorde jag, och det löfte som jag gav inombords har jag hållit genom åren. Jag är tacksam för mödrar som kan tala så till unga människor när de skall gå ut i livet. Det som gör att jag är nykterist är att jag vill känna solidaritet med alla dem som inte kan klara alkoholen. Även om jag skulle göra det, vet jag att det är så många som inte kan det, och jag är beredd att säga nej till alkohol för att vara solidarisk med dessa olyckliga och — av anledningar som jag inte känner — svaga människor som misslyckas. Vidare har jag nu i 35 år arbetat bland människor som har misslyckats. Nykteristerna är ju fiender till spriten, men de är mycket barmhärtiga mot dem som inte har klarat den. Jag är med ute och arbetar om kvällarna med att ta hand om sådana olyckliga människor - men varför är det så få som använder alkohol måttligt som vill vara med i det gänget? Det är en fråga som skall ställas från denna talarstol. Jag hoppas att de som har försvarat de här dryckerna så intensivt i dag verkligen ställer upp och känner sitt ansvar när det gäller att hjälpa dem som misslyckats i samhället. Jag har några gånger här i huset ofrivilligt kommit att lyssna till något som jag också vill nämna. Riksdagsmännen är ju guider för större eller mindre grupper, och när jag har stått och sett på programmet för nästa dag har jag ibland märkt att någon pekar på tavlan med de olika grupper som finns här och säger: Och så finns det två nykterhetsgrupper. Varför det finns det förstår jag inte, men det är så. Och de där nykteristerna, säger man, är överrepresenterade här i riksdagen. Jag måste fundera en stund över vad man menar med att nykteristerna är överrepresenterade i riksdagen. Jag tog för givet att det inte var något negativt att vara nykterist när man kommer in i riksdagen, jag trodde att det var ett plus, och jag tror att de många väljarna också ser det så. Inte behöver vi göra sådana värderingar bland vårt folk; om vi skulle fortsätta det resonemanget skulle vi hamna i diket totalt. Den tredje gruppen i vårt samhälle är de alkoholskadade. I dag är de bortåt 400 000. De som har gjort undersökningar — det är inte olycksprofeter, utan det är realistiska bedömare — har räknat med att vi om några år är framme vid en miljon alkoholskadade i vårt land. Jag frågar: Orkar samhället med detta, ekonomiskt och ur vårdsynpunkt? Inom landstingen frågar man sig i dag hur vi skall klara av denna del av vårt vårdansvar i samhället. Men vilken grupp vi än tillhör är vi alla överens om att detta är vårt största sociala problem, ett problem som bara växer. Och vilka åtgärder skall vi vidta? Något måste göras — det behövs små och stora åtgärder. Att vi tar bort mellanölet är ett litet steg i det stora sammanhanget, men ändå ett positivt steg, inte minst med tanke på de unga. Det är vården som misslyckats, och det är ett mycket viktigt område. Jag skulle vilja säga att mycket av det som pågår är dyrt och ineffektivt. Vi måste från samhällets sida mer inrikta oss på att ta hand om människorna personligt och hjälpa dem i deras svårigheter. Jag skulle kunna ge många exempel på hur man kan hjälpa människor — jag har ganska många sådana exempel genom mitt arbete under åren. Tillsammans med herr Nilsson i Agnäs har jag väckt en motion. Utöver det som man försökt få fram i propositionen och det utskottsbetänkande som föreligger i dag har jag anfört något som jag också vill ta upp i den här debatten. När det gäller att komma till rätta med alkoholmissbruket kan flera vägar anvisas, även om ingen på förhand kan betecknas som den bästa och effektivaste. Under alla förhållanden måste informationen om riskerna med alkoholbruk intensifieras, i synnerhet bland barn och ungdom, så att den får minst samma omfattning som t.ex. kampanjen för trafiksäkerheten. Det måste stå klart för varje barn i vårt land att alkoholen är ett gift och att bruk av den medför risk för beroende av giftet och risk för att andra gifter och droger kommer in i bilden. Det gäller att i denna information eftersträva att den positiva attityden och den kommersiellt betingade glorian kring alkoholförtäring avlägsnas i vårt land och ersätts av samma skarpa reaktion som nu vänder sig mot bruket av narkotika. Det är nämligen helt ovedersägligt att det är den utbredda alkoholseden i sig själv, förknippandet av alkohol med fest och högtid, som ger spriten dess glans och gloria och som insveper dess skadliga verkan och de stora riskerna i ett dunkel. Det är svårt att se hur denna gloria kring alkoholen skall kunna avlägsnas utan att själva seden och förknippandet av alkohol med fest avskaffas. Den svenska villigheten att godta berusning som normal vid vissa tillfällen är i högsta grad onormal. Visserligen har denna positiva syn på alkoholen tusenårig hävd i vårt land, men icke desto mindre måste den bort om vi skall få ett sundare och socialt bättre samhälle. Den har inneburit och innebär alltfort en nationell fara som medför både kulturell och demokratisk förnedring. Det är klart att exemplets makt är oerhört stor. Därför måste inte minst de många inslagen av skålande och drickande i TV bort. I filmer och andra program förekommer bruket av alkohol i en sådan omfattning att det ger barn och unga den felaktiga uppfattningen att spriten hör till vårt dagliga liv och i synnerhet till festen, att man måste ha alkoholen med sig för att skapa trevnad och glädje. En intressant fråga är om den som åstadkommer skada under alkoholpåverkan bör få svara för skadeersättningen själv genom lämpliga anordningar på försäkringssidan. I nuvarande lagstiftning, framför allt trafikskadelagen, inverkar alkoholpåverkan under vissa förhållanden såväl på rätten till ersättning för egen skada som på betalningsskyldigheten för skada som vållats annan. Det kan behöva undersökas om mera allmänna principer bör införas, innebärande att en person som är påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel får finna sig i att bära kostnaderna för skador som han åstadkommer. Möjligheten att införa en mera generell försäkringsanordning täckande skador på det aktuella området bör utredas. Många människor har kommit loss från sin alkoholism, och det borde vara mera intressant att undersöka på vilka vägar man kan komma loss. Docent Bejerot, som i tolv år har sysslat med sådana här problem, nämner tre möjligheter till räddning undan alkoholism. Han säger bl.a.: ”Den andra möjliga vägen är en religiös upplevelse —-—-—. Jag har sett 100-tals fall där frälsningen på ett ögonblick förvandlat alkoholister och narkomaner.

Man talar om att det är restriktioner som vi skapar. Ja, låt oss säga att vi lever i ett restriktivt samhälle, där det finns så mycket som begränsar oss. Varför skall vi inte också på det här området kunna skapa restriktioner som är till fromma för människorna? Det är så som någon har sagt: Det är barmhärtigt att bygga ett sjukhus vid bergets fot och ta hand om dem som har fallit, men det är barmhärtigare att bygga ett stängsel vid bergets krön så att de inte faller ned.

Herr talman! En hel del av de motioner som behandlas i det här betänkandet har ju varit remitterade till såväl socialsom skatteutskottet. I regel har också utskotten kommit till samma slutsatser. Det är bara i någon fråga, tror jag, som de båda utskotten har olika uppfattningar, och det gäller i vart fall avskaffandet av oktrojsystemet. I propositionen har ju föreslagits att detta skall avskaffas. Som vi redan hört är vi tre riksdagsmän på Stockholmsbänken som i olika motioner tagit upp den här frågan, nämligen fröken Littmarck, herr Lindkvist och jag. Det råder enighet inom samtliga politiska partier i Stockholms kommun om att vi bör ha kvar oktrojsystemet. Det är i hög grad en social fråga, vilket socialutskottet tydligen också förstått. Trots vad herr Andersson i Knäred sagt i sitt replikskifte med herr Lindkvist vill jag uppehålla mig något vid oktrojsystemet. Skall vi kunna komma till rätta med de stora sociala problem vi har i Stockholm och som delvis sammanhänger med restaurangbranschens inriktning och förändring är det av stort värde att ha möjligheten att en gång vart fjärde år ompröva alla tillstånd när det gäller servering av alkoholhaltiga drycker. Som vi redan känner till har vi en överetablering av restauranger i Stockholm. Det blir lätt en stark tendens till en fortlöpande ökning av antalet serveringstillstånd allteftersom nya restauranger öppnas. Knappast någon har kunnat undgå att höra talas om de missförhållanden, både nykterhetsproblem, prostitution o. d., som råder på vissa Stockholmsrestauranger och hotell och som också har uppmärksammats i pressen de senaste veckorna och som herr Lindkvist tidigare berört här. På flera restauranger har socialförvaltningens utskänkningsgrupp således kunnat konstatera hur utskänkning skett även till berusade personer och till minderåriga. Matsortimentet har inte heller varit av den omfattning som krävs av de restauranger som skall få servera spritdrycker. De seriöst drivna restaurangerna, som uppfyller alla föreskrifter och bestämmelser, har fått allt svårare att klara sig i konkurrensen! Hotelloch restauranganställdas förbund föreslår t.o.m. att tillstånden dras in för ett hundratal restauranger därför att de nekar att träffa avtal. På grund av överetableringen och den hårda konkurrensen har man tydligen inte råd att betala avtalsenliga löner eller sociala försäkringar för sina anställda utan utnyttjar på ett icke godtagbart sätt ofta invandrare och gästarbetare som personal. Många restauranger byter också ofta ägare och konkurserna inom branschen är många. Vissa stadsdelar, bl.a. Gamla stan, har alltför många restauranger och det hörs ofta klagomål från de hyresgäster som bor i närheten av restaurangerna. Men framför allt försummas lätt den alkoholpolitiska bedömningen när man fattar beslut om en eller ett par krogar i taget! Det skulle verkligen inte bli bättre om oktrojsystemet avskaffades. Konsekvenserna av en sådan politik, som tyvärr tidvis förts i Stockholm, som herr Andersson i Knäred antydde, drabbar hårt, men vid en ny oktrojperiod har man dock fått möjlighet att anpassa det totala antalet utskänkningstillstånd till vad som är socialpolitiskt acceptabelt. Och nu är det mer aktuellt än någonsin med en generell åtstramning av utskänkningspolitiken i Stockholm.

Gruppen föreslår att oktrojperioderna avskaffas. Stockholms kommun framhöll i remissvaret på alkoholpolitiska utredningen att ett slopande av oktrojsystemet medför klart försämrade möjligheter till aktiva alkoholpolitiska insatser för kommunen. Detta är särskilt allvarligt för Stockholm med sina speciella förhållanden med ett stort antal serveringstillstånd och med ständiga förändringar i fråga om serveringsrörelsens förutsättningar, struktur och inriktning. Mot denna bakgrund är det av stort värde med en samlad bedömning av alla utskänkningstillstånd. Endast oktrojsystemet medger detta och bör därför bibehållas. Om ett slopande av oktrojsystemet ändock slutligt skulle föreslås bör emellertid oktrojprövningen kvarstå i storstadsområdena. Den ekonomiska brottslighetens utveckling på senare tid med förgreningar inom bl.a. restaurangnäringen talar också för denna lösning. Ett avskaffande av oktrojprövningen innebär att inflytandet i alkoholfrågor försvagas för kommunen och de folkvalda och att det sker en centralisering till tjänstemannaplanet hos länsstyrelserna. En sådan utveckling står i direkt motsatsförhållande till strävandena att vidga och fördjupa den kommunala självstyrelsen.” Utskottet och Stockholms kommun har alltså olika uppfattningar när det gäller möjligheterna för kommunerna att utöva sitt inflytande på serveringsfrågan om oktrojsystemet avvecklas. Däremot är vi väl alla överens om att det verkligen gäller för socialstyrelsen att vara mycket uppmärksam på utvecklingen om oktrojsystemet nu skulle avskaffas och ta erforderliga initiativ för att säkerställa det kommunala inflytandet om det skulle visa sig nödvändigt. Ett enigt socialutskott säger på s. 131 i betänkandet: ”Utskottet anser att man då det gäller oktrojfrågan bör fästa stort avseende vid vad landets största kommun har anfört. För en storstadskommun med ett stort antal serveringstillstånd och ständiga förändringar i fråga om serveringsrörelsens förutsättning, struktur och inriktning kan det uppenbarligen vara av värde med en samlad bedömning av alla utskänkningstillstånd. Utskottet anser därför i likhet med motionärerna att man bör ge de kommuner som vill ha kvar systemet med oktrojperioder möjlighet därtill.” Utskottet tillstyrker därefter de tre aktuella motionerna. Det är därför beklagligt att skatteutskottet med hänsyn till de förhållanden som råder på det här området i Stockholm och delvis även i andra storstadsområden inte har kunnat instämma i socialutskottets uttalande. I en annan motion som jag väckt tillsammans med herr Jonsson i Alingsås har vi tagit upp den skattefria provianteringen och försäljningen av alkoholhaltiga drycker i utrikes trafik till sjöss och med flyg. Det är en gammal fråga som har varit aktuell i många år. Men något förslag för att komma till rätta med den komplicerade frågan finns inte med i propositionen. APU tog däremot i sin utredning upp frågan till ingående behandling. Utredningen framhöll bl.a. att starka skäl föreligger för att avveckla systemet med skattefri proviantering i närtrafik mellan de nordiska länderna jämte övriga Östersjöstater. Skälen härför är dels av allmän rättvisekaraktär, dels skattepolitiska och dels naturligtvis alkoholpolitiska! Trafiken på Åland påtalades bl.a., och man menade att man inte kan godta att det i denna omfattande internordiska trafik skall få förekomma en restaurangrörelse som i vissa fall kan ha en låg standard i fråga om både nykterhet och ordning. APU föreslog också att tillstånd skulle krävas för servering av spritdrycker, vin och starköl ombord på svenskt eller utländskt fartyg i trafik mellan å ena sidan Sverige och å andra sidan de nordiska grannländerna och övriga Östersjöstater. Man ansåg också att en utredning borde tillsättas. APU:s förslag om en utredning avvisas visserligen nu men socialministern anser att man i fortsättningen bör sträva efter att nå en överenskommelse med bl.a. de nordiska länderna för att försöka lösa de här aktualiserade problemen. Jag förutsätter därför att regeringen kommer att ta initiativ till kontakter med våra grannländer för att nå en överenskommelse på det här området; nuvarande förhållanden är klart otillfredsställande. Skattemässigt måste det också vara felaktigt att berörda stater undandras skatt på annars högbeskattade varor. Införseln av tulloch skattefria alkoholdrycker är nämligen inte obetydlig! Efter den nu föreslagna skattehöjningen kan man väl också befara att ännu fler kommer att införa skattefri sprit från t.ex. de prisbilliga Ålandsfärjorna. Det här kan också ses som en jämlikhetsoch rättvisefråga. Varför skall personer som bor så till att de lätt kan utnyttja en sådan här möjlighet få skaffa sig alkoholdrycker billigare än andra? Eller varför skall de som har råd att göra flygresor då och då till olika semestermål få denna förmån, som det uppfattas av många? Men man skall framför allt vara medveten om de onödiga risker som de här olika grupperna utsätts för som kan skaffa sig alkohol exceptionellt billigt. Att minska tillgången på den skattefria spriten är därför en från nykterhetssynpunkt angelägen uppgift. Försäljningen ombord på t.ex. våra färjor bryter också mot principen att man skall begränsa det privata vinstintresset inom alkoholhanteringen. Herr talman! Låt mig bara med ett par ord också snudda vid vården av de alkoholskadade. Propositionen berör den sidan inte särskilt mycket, men vi är säkerligen en hel del här i kammaren som kortare eller längre tid arbetat inom vårdsektorn och därför vet hur svårt det är att rehabilitera de redan alkoholskadade. Därför är, som även sagts tidigare i dag, det arbetet så viktigt! Bara i Stockholms län räknar vi f. n. med att det finns 50 000-60 000 alkoholister, och man befarar att deras antal kommer att öka till det dubbla till 1990. Sätts inte effektiva åtgärder in på olika fronter, ställs vi inom sjukvården och andra områden inför mycket svåra Det är därför angeläget att man vid sidan om den kommunala nykterhetsvården på olika sätt stöder de frivilligorganisationer som arbetar med kontaktskapande och rehabiliterande verksamhet bland alkoholskadade — och som ibland når resultat där allting annat tidigare misslyckats! Jag vill i det här sammanhanget påminna om den fråga som en av våra kvällstidningar ställde på sin ledarsida i går: ”Hur mycket är människor utan alkoholproblem villiga att offra i bekvämlighet och trivsel för de alkoholskadades skull? Alkoholpolitiken handlar i själva verket om solidaritet.” Tidningen fortsatte med att understryka vikten av alkoholfria miljöer. Jag delar helt den synen och det är därför med tillfredsställelse jag kan konstatera att utskottet har tillstyrkt herr Richardsons och min motion om att alkohol inte skall få serveras på teatrar o. d. Den frågan är visserligen en detalj i det hela, men skall nu målsättningen för alkoholpolitiken vara att begränsa den totala alltför höga alkoholkonsumtionen —- och detta tycks de flesta vara överens om — skall man väl inte skapa nya onödiga serveringstillfällen! Sprit på teatrarna har inte heller direkt påyrkats av någon grupp, och den försöksverksamhet som förekom rönte inte heller något större intresse. Herr talman! Med vad jag här har framfört vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter utom vad avser oktrojsystemet, alltså mom. 10 i betänkandet, där jag ber att få instämma i herr Lindkvists nyss framställda yrkande med anledning av de här aktuella motionerna av fröken Littmarck, herr Lindkvist och mig själv.

Herr talman!

Det här är ett problem som inte på något sätt kan nonchaleras. Här måste vidtas alla de åtgärder som finns för att komma till rätta med problemet och för att hjälpa alla dessa människor. Jag vill också i inledningen av mitt anförande markera att jag känner den allra största respekt för alla dem som gör insatser för att hjälpa dessa människor och som är intresserade av att komma till rätta med det alkoholpolitiska problemet. Jag tänker därvid inte minst på dem som är aktiva i nykterhetsorganisationer. Vi är eniga om målet, men vi har delade meningar om hur vi skall nå det målet. Det kan ibland växlas hårda ord, och även om jag själv har använt hårda ord och uttalat mig om nykterhetsorganisationer och representanter för dem på ett sätt som har skapat irritation kvarstår ändå det faktum att jag känner respekt för de insatser som görs på det hållet. Herr talman! Jag var en av dem som medverkade till att vi fick mellanölet. Ett av skälen till det var att jag trodde på idén att vi på detta sätt skulle kunna styra över konsumtionen från starka till svaga drycker. Det utväxlades som sagt en hel del hårda ord i samband med den debatten, och jag fick höra både det ena och det andra om vad jag var för slags figur. Jag fick också många brev som tydde på att när det gäller den alkoholpolitiska debatten och de alkoholpolitiska kunskaperna i vårt svenska samhälle hade jag i många avseenden tagit miste. Men det var ändå så för 10-15 år sedan att av den totala konsumtionen hade starkspriten en andel av 60-65 926 samtidigt som de svagare dryckerna öl och vin hade en andel av 35-40 946. Vi gjorde jämförelser med andra länder, bl.a. med vårt grannland Danmark, och sade oss att där var det precis tvärtom. Där var andelen starksprit 35 å 40 26 och andelen svagare drycker 60 å 65 26. Vi på den ena kanten påstod då att alkoholproblemen inte var så stora i vårt grannland Danmark. Våra motståndare påstod motsatsen. Jag vidhåller fortfarande att problemen inte var av samma art i Danmark som här. Att problemen senare har blivit besvärligare i Danmark är jag på det klara med. Men det beror på andra faktorer. Har vi då lyckats förändra konsumtionsinriktningen? Har vi någorlunda lyckats med att styra över konsumtionen från starkare till svagare drycker? Det måste ni väl medge att vi har. Vi har inte längre samma övervikt som tidigare för starksprit i förhållande till öl och vin. Det har vid något tillfälle varit nära att svänga över åt andra hållet, dvs. vi har kommit närmare de procentsiffror som gäller i vårt broderland Danmark. Samtidigt är vi på det klara med att den totala konsumtionen har ökat. Vi har inte lyckats få ned antalet missbrukare, och vi har inte fått ned antalet alkoholsjuka. Jag tror fortfarande på idén att det är bättre att styra över konsumtionen till svagare drycker än att ta bort en av dessa svagare drycker. Jag har då anledning att ställa precis samma fråga som herr Kristenson m.fl. har ställt här förut i dag — jag kan ställa den till herr Wärnberg, till herr Hörberg, till herr Jadestig, till herr Carlshamre, till herr Svensson i Kungälv, till herr Andersson i Knäred och många andra representanter för den motsatta sidan: Vad kommer man att dricka när mellanölet försvinner? Det är en fråga som ni bör besvara, men det kan ni inte. Ni är medvetna om att det är ett problem — herr Wärnberg har t.o.m. varit inne på det. Det är ett alldeles för stort problem för att viftas bort, och det är ett tungt ansvar som ni tar på er. Ja, men herr Wennerfors ser väl hur det blir, säger då ni som är våra motståndare. På det svarar jag att vi inte kan ändra konsumtionsvanorna och konsumtionsinriktningen på 3, 5 eller 10 år och inte ens på 15 eller 20 år, utan vi behöver längre tid på oss. Att dricka sprit och att ta nubben — flaskan på golvet, flaskan i busken, flaskan på toaletten osv. — är tydligen så förankrat hos oss svenskar att det är förfärligt svårt att på kort tid förändra dessa konsumtionsvanor. Vi måste ha tid på oss, och vi måste vidta olika åtgärder för att komma till rätta med detta problem. I dag har vi alltså ett förslag om ökad information och ökad utbildning, något som jag — och många andra på båda sidor — har varit förespråkare för. Jag tror att vi alla är överens om att det skall kunna medverka till att attityderna och vanorna ändras. Det är högst beklagligt, herr talman, att svensk alkoholpolitisk debatt har blivit en öldebatt. Det har sagts tidigare i dag — och jag vill bara understryka och markera det — att det är tråkigt att det har blivit en debatt om tiondels procentenheter. Jag har viss förståelse för herr Hagbergs i Borlänge meddelande att hans kolleger i vpk-gruppen inte tänker delta i omröstningen om olika alkoholhalter i ölet. Jag har mer och mer kommit fram till att det egentligen är ganska likgiltigt om vi har ett öl på 3,6 26, 3,2 96 eller 2,8 96. Självfallet tycker jag fortfarande att ölet med en alkoholhalt på 3,6 26 är en sådan där svag dryck till vilken vi skulle styra över konsumtionen. Jag vet nämligen att om den drycken försvinner, så finns det risk för att man övergår till starkare drycker. Det alkoholpolitiska problemet är alldeles för komplicerat för att kunna lösas genom att mellanölet slopas. Det har vi inte sagt, säger herr förste vice talmannen Torsten Bengtson. Nej, herr Bengtson har inte sagt ut det i ord, men inriktningen i hans alkoholpolitiska arbete i riksdagen så långt jag minns och framför allt under senare år har gått ut på att vi, om bara mellanölet avskaffas, har löst det stora problemet. Nej, det måste sägas till svenska folket, att här är det inte främst en fråga om alkoholhalt i vare sig öl, vin eller sprit. Jag sade i förra årets debatt att det egentligen är olyckligt att använda uttrycket alkoholpolitik. Det liksom begränsar perspektivet till alkoholstyrkan i olika drycker.

När jag hör flera av ledamöterna tala om sin tro på förbud, restriktioner, regler och krångel så blir jag bekymrad. Varför skulle ni inte kunna tro mera på den enskilda människan? Nu har jag i varje fall observerat allt flera positiva tecken på en omsvängning i debatten, även om många av mina kolleger ännu inte har svängt om. För det första märker man det alltmer bland de människor man träffar på arbetsplatserna utanför detta hus. För det andra tycker jag att jag märker det bland journalisterna i massmedia, vilka tycker att debatten om ölet är en skendebatt och en fråga om skenåtgärder. Jag instämmer i det. För det tredje finns det andra uttryck som gör att man kan hoppas på att vi skall börja tänka litet annorlunda och kommer att överväga vilka konstruktiva åtgärder vi egentligen måste vidta. Jag tänker exempelvis på den familjepolitiska debatten. Vi håller t. 0. m. på att få en debatt som skulle kunna kallas för barnpolitik. Då kan man börja hoppas, för då om någonsin har vi börjat ägna oss åt vad det egentligen är fråga om. Då har vi börjat närma oss grundproblemet. Jag tycker, herr talman, att boken Barn, uppfostran och politik är ett uttryck för det. Det är en debattbok om värderingar i barnuppfostran och barnomsorg, och i den finns artiklar av en mängd riksdagsmän och experter på sådana här frågor. För att ge er ett exempel skall jag citera ur det kapitel som Lena Hjelm-Wallén har skrivit, där hon refererar till vad Ernst Wigforss har sagt: ”Människan är en verksamhetslysten varelse. Socialdemokratin utgår från att människan känner lust att fatta beslut, att ta på sig ansvar, att över huvud taget påverka de förhållanden under vilka hon lever.” Så säger Lena Hjelm-Wallén vidare: ”Detta är för mig en god utgångspunkt också i förhållandet till barn. Det handlar om att tro på barnets förmåga att utvecklas. —-- Alla ska ha rätt till ett rikt och meningsfyllt liv.” Det här behöver man inte vara socialist för att instämma i. Jag tror att vare sig vi är centerpartister eller folkpartister eller moderater så kan vi instämma i detta. Men man kan ju ställa frågan till damer och herrar socialdemokrater på den nykteristiska sidan: Varför skulle inte ni kunna instämma i det som Ernst Wigforss en gång har formulerat på det här sättet? Herr Wärnberg t.ex. — som jag förmodar också är socialist, i varje fall är han socialdemokrat — varför skulle inte han kunna instämma i detta och börja tro mera på den enskilda människan? Det är helt klart, herr talman, att de flesta människor i dag får en utomordentligt god start i det svenska samhället. De får omtanke, kärlek, stöd och vägledning i sina hem. De får hjälp när de så småningom börjar skolan. De får inte minst lära sig alternativa sysselsättningar. Här har förhållandena förbättrats oerhört i det svenska samhället under de senare decennierna. Men ändå är det ju så att vi glömmer bort en liten grupp som inte får en sådan god start. Jag vet inte hur många de är — säg 5 000, 10 000 eller 15 000 av en årskull på 100 000 —- men vi är helt på det klara med efter åtskilliga undersökningar att det finns de som inte får samma goda start som alla vi andra har fått och får. De får inte samma mått av kärlek, inte samma mått av omtanke, inte det stöd och den vägledning för hur man skall leva som vi har fått. De har inte fått hjälp när de så småningom kommit till barndaghemmet. Deras föräldrar har inte kunnat komplettera på samma sätt som andras har kunnat. Dessa barn har inte fått stöd och hjälp när det gällt att klara uppgifter i skolan. Miljön i hemmet har varit splittrad. Föräldrarna har inte haft tid eller inte orkat, eller också har de inte själva, när de var unga, fått lära sig att ge den omvårdnad som de flesta får. Jag tror att vi är överens om att alla barn föds nyfikna och vetgiriga, och de allra flesta får hjälp med att utveckla nyfikenheten. Jag säger de flesta, för det är fortfarande inte alla. Det är kanske 5 000-10 000 som inte får den här stimulansen, som inte får vara med om att utveckla sin egen nyfikenhet och vetgirighet. De kommer till daghemmet, till förskolan, till lågstadiet osv. med detta handikapp. I vissa fall kan det rättas till, och det sker ofta, men i andra fall sker det inte. Vad händer då med dem? För dem är tillvaron meningslös, hopplös. Och vad tar de till då? Jo, då tar de till ett flyktmedel. När tillvaron är hopplös, vad gör man då, om man inte har några alternativ? Man har ju inte fått lära sig där hemma eller i skolan att ägna sig åt att titta på fåglar, sparka fotboll, fotografera, spela kula eller vad det nu är som alla vi andra har fått lära oss, vi som har fått en god start. De här barnen kan inte det, och vad gör de? De tar till flyktmedel. De försöker glömma, de försöker fly. Vad spelar det för roll då, om ölet — om det nu är ett flyktmedel — har en alkoholstyrka på 3,6 eller 3,2 26? Vad spelar det för roll om det är öl, om det är vin eller om det är sprit? Tänk att jag tror att det är där som vi gör en kullerbytta i resonemanget som är väldigt beklaglig och som just drabbar de här svaga barnen, de här svaga ungdomarna — barn och ungdomar med handikapp. Då tror vi att vi genom förbud eller krångel eller svåråtkomlighet löser problemen, när vi i stället skulle vidta helt andra åtgärder för att komma till rätta med problemen. Jag skall be att få peka på ett annat kapitel i den bok som jag tidigare citerade, en bok som jag tycker verkligen bör läsas av oss politiker. Där skriver Kristina Humble: ”Målet för barnuppfostran framstår för mig klart som en strävan att ge barnen möjlighet att utvecklas till jagstarka människor.” Och här menar inte Kristina Humble, såvitt jag förstår, en egoistisk människa, utan med en jagstark människa menar hon en människa som har tillgång till sina psykiska och fysiska resurser. ”——— hon har en någorlunda verklighetspräglad uppfattning om sig själv och omvärlden och har personlig integritet. I detta ligger, att man tål motgångar och påfrestningar utan att ge upp eller spela ut. Man har moraliska normer, som man mestadels följer, och man får dåligt samvete när man bryter mot dom. Man tar ansvar för sig själv och sin familj och sitt arbete, liksom också för den bit av samhället som man överblickar. Förmåga att känna rikt och nyanserat, sorg, vrede, tillgivenhet, längtan, avsky, ömhet, kännetecknar en jagstark människa. Likaså kan och vågar hon vara riktigt nära en partner och barn, därför att hon har tyngdpunkten inom sig själv.” Kristina Humble skriver vidare att det är svårt att vara förälder. Föräldrarollen har förändrats, föräldrarna har satts ur spel just som vägledare, beslutsfattare, ansvarstagare. Och så pekar hon på några olika skäl: ”Omvandlingen skedde fort och den pågår fortfarande. Övergripande målsättningar för livet, både för individen och samhället, har också radikalt förändrats. Andliga och religiösa mål har övergivits till största delen. Den starka, känslomässigt laddade etiska målsättningen har nu en politisk inriktning.” Hon talar om syskonskapets ”överhöghet” som gör att själva föräldraskapet ifrågasätts. Jag tror att det ligger mycket i det här att föräldrarna känner sig väldigt villrådiga i dag. Kristina Humble fortsätter: ”Varför far så många barn illa mitt i vår välfärd? Ett av många tänkbara skäl är, att denna välfärd är i för stor utsträckning inriktad på konsumtion och för lite på relation. För många föräldrar orkar inte med sin vuxenroll i familjen. Barnens behov av värme och stöd under sin utveckling tillgodoses inte. Barn som får för lite, eller avvisas av de vuxna, är hänvisade till sina jämnåriga. De blir således beroende av kamrater, men oftast har de svårigheter i kontakten med sina jämnåriga. De flyter omkring i gruppen utan förankring, rädda och aggressiva, ofta offer för sina egna och andras impulser.” Jag tror att Kristina Humble, bland många andra av författarna till den här boken, har träffat rätt. Och jag skulle kunna citera ur många av de andra kapitlen för att peka på att trots att man kan vara bekymrad över den debatt som vi för i dag och det beslut som vi skall fatta så småningom, kan man känna tillförsikt. Jag tror det är ofantligt viktigt att vi går till grunden med problemet och inte för den här skendebatten om alkoholstyrkan i öl. Det gäller att förebygga i stället för att ta till åtgärderna först när man har råkat illa ut. Det är just när barnen är små och ungdomarna upplever sina problem som vi måste sätta in åtgärderna, om vi någonsin skall kunna lösa det problem som vi kallar det alkoholpolitiska problemet men som jag även skulle vilja kalla ett socialpolitiskt, ett utbildningspolitiskt, ett familjepolitiskt och ett barnpolitiskt problem — för att inte tala om ett fritidspolitiskt problem.

Herr talman! Jag skall försöka svara på herr Wennerfors direkta fråga: Vad kommer man att dricka när mellanölet försvinner? Visserligen har jag svarat på den frågan förut i dag och även för ett år sedan, men gör det gärna en gång till. Jag tror alltså att vuxna och äldre ungdomar — tonåringar och uppåt —- kommer att i stor utsträckning dricka någonting annat. Jag tror också att den enda grupp som jag i detta sammanhang någonsin använt som motivation för mitt beslut, de yngsta barnen, kommer att dricka något mindre. Så enkelt är det. Eftersom det icke är sant att 10-12-åringar lika lätt får tag i sprit och vin som de i dag får tag i mellanöl, bör det rimligen bli en något mindre konsumtion. Sannolikt kommer man också att i stor utsträckning fortsätta att dricka öl, och herr Wennerfors säger själv att det inte är så stor skillnad mellan det ena ölet och det andra. I så fall kommer man att inta en något mindre mängd ren alkohol, i varje fall gäller det de minsta barnen. Av rent fysisk-tekniska skäl, herr Wennerfors, kan dessa små barn inte hälla i sig fler burkar öl än de redan gör. Så mängden ren alkohol kommer Nr 117 väl faktiskt att bli mindre än vad den är i dag. Så enkelt är det. Onsdagen den Herr Wennerfors säger faktiskt själv att vi har lyckats styra över kon 27 april 1977 sumtionen från starköl till svagare drycker men säger i samma andetag att vi däremot inte lyckats minska missbruket och skadorna. Jag tror = Alkoholpolitiken att detta är riktigt och att vi egentligen inte vinner så mycket. Det finns t. 0. m. läkare, herr Wennerfors, som menar att en viss mängd alkohol intagen i form av stora kvantiteter öl är skadligare än en mindre kvantitet av en något starkare dryck, därför att själva den enorma vätskemängden i och för sig kan vara skadlig. Jag vet inte hur det förhåller sig därmed, men man är faktiskt inte helt överens. Herr Wennerfors talade mycket vackert och mycket varmt — och det uppskattar jag — om de barn som får en dålig start och har det svårt. Det är riktigt och jag tror att alla i denna kammare är överens om att vi mycket mera än hittills måste försöka förbättra förhållandena för dem som nu får en dålig start. Men vad jag icke kan förstå är att starten blir bättre av att vi bokstavligen håller upp ölburken framför ansiktet på dessa barn, för det är ju det vi gör i dag. Sedan är det faktiskt inte sant att det är bara dessa barn som är alkoholmissbrukare. Det citerades i dag vad jag förra året berättade om, de 7 26 värnpliktsmönstrande som odugligförklarades på grund av missbruk. Det är faktiskt så, herr Wennerfors, att överrepresenterade i denna grupp med upp till 30 ?6 är ungdomar från de bästa hemmen, från de bästa miljöerna i Sverige — icke från slummen. Jag tror inte att man löser problemet bara genom sociala åtgärder. F. ö., herr Wennerfors, gör som jag brukar göra: Fråga dem det gäller! Jag har vid det här laget frågat väldigt många: Vad var det för problem som gjorde dig till alkoholmissbrukare? Och jag får nästan alltid en förvånad blick och samma svar: Nej, jag hade inga problem, men jag fick när jag började supa. Det är vanligare.
Herr talman! Herr Wennerfors har fått ett utmärkt svar av herr Carlshamre, och jag kan helt instämma i vad han sade. Herr Wennerfors talade om den enskilda människan som man skall lita på, och det kan man säga om man lever ensam någonstans. Annars måste man tänka på den engelske filosofen Spencers ord i detta sammanhang: Frihet är varje människas rätt att göra vad hon själv vill under förutsättning att hon tar hänsyn till andra människors enahanda rätt. Vill herr Wennerfors påstå att en människa som sitter och dricker sprit på en krog eller i hemmet, och kanske får ett par promille i blodet, efteråt kan skickas ut för att köra bil? Skall vi då tro på den enskilda människan? Skall vi tänka att hon kan fortsätta att dricka och att familjen nog klarar sig ändå, lita bara på den enskilda människan? Alkoholkonsumtionen har ju dessa konsekvenser, och därför har vi sagt att problemet skall fogas in i sitt sociala sammanhang. Vi kan inte leva i en sådan 117 frihet, om vi vill leva tillsammans i ett samhälle. När sedan herr Wennerfors menar att man skall styra över konsumtionen till alternativa drycker kan det vara intressant att se vad man egentligen styrt över till när man införde mellanölet. Se t.ex. på konsumtionen 1964 och 1965, så får ni se hur det har gått! Mellanölet kom 1965. År 1964 hade vi en spritdryckskonsumtion av 8 liter per år och invånare på 15 år och däröver. Var motsvarande konsumtion lägre 1975? Nej, då var konsumtionen över 9 1/2 liter. Mellanölet har således inte alls inverkat minskande eller ens återhållande i det avseendet. Var det då bättre ställt med vinet? Vinkonsumtionen var år 1964 något över 5 liter. Den var något över 10 liter 1975. Införandet av mellanölet har tydligen inte alls gjort någon nytta. Det blir inget alternativ till någondera av de nämnda dryckerna. Inte ens till starkölet har det varit något alternativ. Motsvarande konsumtion av starköl var 1964 något över 3 liter, mot 4 liter år 1975. Det är alltså så fullständigt fel som det kan vara att mellanölet skulle vara något slags alternativdryck. Herr Wennerfors har vidare fixerat sig vid mellanölet fastän han i stället beskyller mig för att ha gjort detta. Observera att konsumtionen av alkoholhaltiga drycker under 1960-talet totalt sett ökade med 1,85 liter per person. Av denna ökning orsakades 80 96 av ölkonsumtionen. Det är talande siffror, som redovisas i Systembolagets årsberättelse för ett par år sedan. Så har det gått, herr Wennerfors. Kan man då säga att mellanölet skall behållas? Nej — men på den punkten präglas anförandena från dem som nu företräder den alkoholliberala linjen av en viss uniformitet. Till att börja med menar man att läget är mycket allvarligt. Som nästa moment ägnar man sig åt uttalanden av typen: Nej, det kan vi inte gå med på, det kan vi inte heller göra och det är nu heller inte bra. På det sättet avfärdar man praktiskt taget alla åtgärder. Det sista momentet karakteriseras av att man inte har någonting att föreslå själv — mer än att lämna information mot en målgrupp vilken, som herr Carlshamre mycket riktigt har påpekat, vi inte kan komma åt därför att man inom den har attityden ”det berör inte mig”.
Herr talman! Herr Wennerfors sade: Varför kan inte herr Wärnberg tro på den enskilda människan? Varför skall det till förbud överallt? Det är en fullständigt felaktig beskrivning av mitt anförande. Jag använde mycket lång tid för att tala om att vi inte bara kan säga nej till ungdomens alkoholbruk utan också måste bjuda den andra alternativ. Det viktigaste är att vi inte bara, som herr Wennerfors vill, erbjuder dem alternativet att fly bort från verkligheten. Vi vill bjuda ungdomen alternativ som är värdefullare än det flyktmedel som herr Wennerfors propagerar för. Jag tror alltså på den enskilda människan — dock inte på alla. Det finns alltför många som anser att vi behöver ha en ökad alkoholkonsumtion för att tjäna pengar eller på annat sätt vinna på det. De män niskorna tror jag inte på. Vidare åberopades ett citat av herr Wigforss, och herr Wennerfors frågade: Varför kan inte herr Wärnberg tro på herr Wigforss? Jo, det är det jag gör. Om herr Wennerfors vill ha ett hundratal Wigforsscitat som säkerligen inte passar in i herr Wennerfors allmänna politik, är jag beredd att ta fram dem. Men jag skall nu bara anföra ett enda yttrande av herr Wigforss, som gällde nykterhetspolitiken och där den gamle finansministern sade: Samhället skulle må bäst av att spriten försvinner från detta samhälle. Det skulle en finansminister tycka bäst om.
Herr talman! Om jag får börja med det sista, vill jag säga att jag ändå fick den uppfattningen att herr Wärnberg menade att vi inte bara kan säga nej utan också måste bjuda ungdomen andra alternativ. Jag fick det intrycket att herr Wärnberg i det sammanhanget hänvisade till information och utbildning, och det tycker jag är bra. Jag har även försökt plädera för andra åtgärder, med inriktning på barn som får en dålig start. Jag menar att vi måste sätta in våra insatser på den punkten. Sedan tror herr Wärnberg också på herr Wigforss, och det kan jag mycket väl förstå, men det citat som jag anförde måtte väl ändå besvära herr Wärnberg något, eftersom det just förespråkar en tro på den enskilda människan. Herr Wärnberg svarar med ett citat av herr Wigforss, om att samhället skulle må bäst av att vara utan sprit. Men jag menar att vi skulle kunna klara ett samhälle, där dessa varor finns. Vi är på det klara med att något totalförbud inte kan införas. Därför måste vi göra människorna så rustade att de klarar sig i ett sådant samhälle. Men den stora missbrukargruppen rekryteras bland de 5 000, 10 000 eller 15 000 av en årskull som får en dålig start. Sedan är min vän Torsten Bengtson litet demagogisk. Han frågar: Är den som dricker sprit på krog och sätter sig i bil och kör efteråt en människa man kan satsa på och som man vågar tro på? Jag tycker att det är litet väl demagogiskt, för så har jag faktiskt aldrig menat. Men man kan ju fråga sig: Vad har vi gjort för att lära de här enskilda människorna hur mycket var och en tål, eller rättare sagt lära dem att vi absolut inte får sätta oss i en bil om vi har druckit vare sig öl, vin eller sprit? Herr Carlshamre kritiserar mig för att jag säger att vi lyckats styra över konsumtionen från starkare drycker till svagare men ändå inte löst problemet. Det är precis så, det har jag kommit fram till mer och mer. Även om jag tror att det har varit av värde att vi lyckats styra över konsumtionen till svagare drycker så kvarstår problemen, därför att vi inte har ägnat oss åt grundproblemet. Men jag får stöd av Nils Carlshamre och även andra — det är jag helt klar över — när jag säger att nu måste vi ägna oss åt de unga människor som får en dålig start. Men vad hjälper det, säger sedan Nils Carlshamre, när vi formligen håller ölburken framför nästan på dem? Men snälla herr Carlshamre, de barn och ungdomar som i dag har alternativa sysselsättningar, de klarar det — varför skulle vi inte kunna lära de andra det då?

Herr talman! Nej, herr Wennerfors, det är just det de inte gör. Det är alltså helt enkelt inte sant att de som har alternativa sysselsättningar, god miljö osv. undgår att hamna i alkoholmissbruk. Det är möjligt att de gör det i något större utsträckning, men det vet vi inte mycket om. Däremot är det inte sant att de undgår missbruket. Vilken lärare som helst på mellanoch högstadiet kan ge herr Wennerfors massor av exempel på elever för vilka det är ölbruket, alkoholbruket, som är början till problemen. Men det finns den andra möjligheten också. Det finns båda utvecklingslinjerna. Det kan börja med en mycket svårhanterlig social situation, familjesituationer och sådant, som utvecklar just flyktbegäret och allt detta. Det kan vara så, och det är så. Men det är också mycket vanligt att ungdomar av helt andra skäl, grupptryck, kompistryck, tillgänglighet, råkar börja dricka, och sedan kommer problemen. Det är detta man måste göra klart sig. Det är fullständigt elementärt, herr Wennerfors. Om herr Wennerfors inte vill tro det, så får han lov att gå ut och ta reda på det. Sedan är det ju faktiskt så att det är jag, och de som i denna fråga tycker som jag, som försöker göra ett både-och. Vi är inte oense om alla de åtgärder som skall till för att göra miljön bättre för att ge barn en bättre start. Det lilla som är uträttat har vi gjort i bästa samförstånd. Jag har inte gått emot något. Och jag vet ingen annan som gått emot något. Varje uppslag som kan komma fram för att ge barn en bättre start, för att skapa bättre sociala miljöer, är vi alla med på. Men till detta vill jag lägga en alkoholpolitik som i någon mån stöttar denna sociala politik. Det är alltså faktiskt jag som försöker angripa problemet från båda håll, medan herr Wennerfors på något sätt förefaller att nu vilja angripa frågan från ena hållet och tro att alkoholpolitiska medel är verkningslösa. Där ligger skillnaden. Jag vill, herr talman, för att inga missförstånd skall råda — sådana har skymtat tidigare i debatten — säga att jag gör inte anspråk på att vara representativ för hela mitt parti, inte ens för hela min riksdagsgrupp i den här frågan. Jag har en viss representativitet, för jag har åtminstone uppdrag från förbundsstämman i mitt eget moderata länsförbund att föra just den politik som jag talat för i riksdagen, men f. ö. är jag inte representativ. Detsamma gäller herr Wennerfors. Han är inte heller representativ. Det är inte sagt i ond mening, men jag hittar inget bättre uttryck för att beskriva herr Wennerfors uppfattning i de här frågorna än en ganska utpräglad alkoholliberalism — protestera om ordet är fel valt. Och det är inte heller representativt för moderata samlingspartiet. Den stora grup pen ligger väl någonstans mitt emellan. Jag tror att det kan vara riktigt att säga det, att varken herr Wennerfors eller jag är helt representativa.
Herr talman! Herr Wennerfors använde ett uttryck som var ganska anmärkningsvärt. Han sade: ”Vad har vi gjort för att lära människor hur mycket de tål?” Är det en sådan alkoholpolitik vi skall ha? Skall vi ge ut någon sorts handledning som säger ”så mycket kan ni dricka — det går bra; vid det eller det tillfället kan ni dricka si eller så mycket”? Det var en högst anmärkningsvärd informationsverksamhet som herr Wennerfors i så fall avser! När herr Wennerfors talar om ungdomen, så verkar allting så enkelt. Det är ju så tacksamt att tala om ungdomen, för det berör varken herr Wennerfors eller mig, utan det gäller andra, och dem kan man alltid mästra och säga hur illa det går för dem. Men tror verkligen herr Wennerfors att de äldre kan sitta vid sina grogglas och klanka på ungdomsfylleriet? Tror verkligen någon att ungdomen lyssnar på något sådant? Det är naturligtvis omöjligt att tänka sig att den skulle göra det när de vuxna går före med sådana exempel. Ungdomen ser ju upp till de äldre och gör som de gör, och därför blir exemplets makt så viktig. Här förs dessutom något slags axiomatiskt resonemang. Man säger att en människa dricker en viss mängd alkohol — och det måste han dricka! — och tar man bort mellanölet så måste man fylla på med någonting annat, så att det blir exakt samma kvantitet. Men så fungerar inte människan. Jag är säker på att en del av dem som i dag dricker mellanöl så småningom går över till vin och sådana drycker, och en stor del kommer inte alls att bry sig om det, för de är tämligen opåverkade. Men varför talar man inte om de stora kommande grupperna? Hur blir det med tioåringarna, som kanske ännu inte har börjat med mellanöl, och med dem som är ännu yngre? Hur går det för dem, om de skall fortsätta att frestas med mellanölsburken framför näsan, som herr Carlshamre mycket illustrativt uttryckte det? Det är sådana frågor som gör att man måste ta bort mellanölet. Det är en av de åtgärder som tillsammans med många andra kan verka för att vi får en bättre situation i vårt samhälle. Det är så det skall ses. Herr Wennerfors skall inte tro att vi bara kämpar mot mellanölet — en rad andra åtgärder måste vidtas!
Herr talman! Självfallet är det litet svårare för mig att nu komma med ytterligare inlägg, eftersom herr Carlshamre har talat om hur det är med min representativitet. Jag förbehåller mig emellertid rätten att representera mig själv, och huruvida det är många eller få inom partiet som stöder mig, det får andra avgöra. Men herr Carlshamre vet ju bättre — han vet hur det förhåller sig. Det är inte sant att andra sysselsättningar kan utgöra en ersättning eller ett alternativ till att sitta och dricka öl, säger Nils Carlshamre. Han nyanserar sitt uttalande genom att tillägga att det för somliga kan vara det, men för andra är det inte något alternativ. O.K., herr Carlshamre! Men skulle vi då inte kunna vara överens om att vi bör satsa på att så många som möjligt i en årskull barn och ungdomar lärde sig alternativa sysselsättningar, så att de struntade i den där ölburken som någon håller framför näsan på dem? Att lära dem det skulle vi väl ändå kunna vara överens om! Då skulle herr Carlshamre inte behöva uttala sig så kategoriskt som han gör. Är det fråga om att lära människor hur mycket man tål? utropar nu Torsten Bengtson och blir alldeles förskräckt. Men vilket är bäst, Torsten Bengtson: Skall vi, när vi försöker vägleda våra barn, säga ”jag förbjuder dig att dricka öl, vin eller sprit” och med allehanda hjälpmedel se till att hon eller han avhåller sig från detta? Eller skall vi, vilket jag tycker skulle vara bättre, tala om för ungdomarna vilka farligheter som är förenade med att dricka öl, vin och sprit?

Så vågar tydligen inte en helnykterist resonera. Men jag är en måttlighetsdrickare och dessutom alkoholliberal, och jag tror på den enskilda människan. Och jag tror att det är möjligt att lära våra medmänniskor var gränsen går! Det är detta som jag tycker är viktigt.